Herr talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat socialministern om han vill ta initiativ till sådan ändring av gällande bestämmelser, att manlig förälders bortovaro från arbetet på grund av tillsyn av sjukt barn, s.k. pappasjukledighet, blir semestergrundande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag har nyligen tillkallat särskilda sakkunniga som skyndsamt skall göra en allmän översyn av semesterlagstiftningen. I detta arbete kommer reglerna om kvalifikation för semester att prövas, varvid även den fråga som herr Olsson har aktualiserat kommer att behandlas.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern Bengtsson för svaret på min fråga. Jag betraktar den här bristen i semesterlagen som ett förbiseende. Ingen krävde speciellt att den här typen av ledighet skulle bli semestergrundande när reformen infördes, och det kanske kan ha berott på att man ansåg det vara självklart att så skulle ske. Den nya försäkringsformen är mycket bra och mycket positiv till sitt innehåll. Det är också möjligt att den i framtiden kommer att utvidgas så att det antal dagar man har rätt att vara hemma och vårda sjukt barn kommer att ökas avsevärt. I takt med det ökar behovet av en lagstiftning innebärande att även denna typ av bortovaro blir semestergrundande. I och med denna nya försäkringsform har samhället anlagt en annan och bättre syn på vård av sjukt barn. I enlighet med den bör semesterlagstiftningen följa med. Såvitt jag förstår är avtalsvägen inte framkomlig i det här fallet — det handlar ju om semesterlagstiftning. Herr talman! Jag betraktar svaret på min fråga som positivt och förväntar mig en förändring i rätt riktning.

Herr talman! Herr Fransson har frågat mig om när resultatet av landstingens arkivutredning väntas föreligga. Landstingens arkivutredning tillsattes år 1963 med uppgift att behandla gallring i landstingskommunernas arkiv och därmed sammanhängande frågor. Utredningen utarbetade år 1965 en preliminär promemoria rörande gallring i landstingskansliernas arkiv. Denna promemoria har varit vägledande för den rationalisering av arkivvården som ägt rum inom landstingskommunerna. År 1968 överlämnade utredningen delbetänkandet Arkiv inom hälsooch sjukvård. Efter remissbehandling uppdrog Kungl. Maj:t år 1971 åt riksarkivet att i samråd med berörda centrala myndigheter samt Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet utfärda råd och anvisningar om gallring i medicinska arkiv hos landstingskommun och kommun som inte tillhör landstingskommun. Enligt vad jag har erfarit avser riksarkivet att under året utfärda sådana råd och anvisningar. Beträffande utredningens arbete i övrigt har jag inhämtat, att den beräknar att slutföra sitt uppdrag under andra hälften av innevarande år.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunministern för det positiva svaret på min fråga. Eftersom det för närvarande inte finns några klara, fastslagna riktlinjer för hur landstingen skall svara för rationaliseringen av arkivvården är det väsentligt att just sådana riktlinjer fastställs. Efter vad jag kan inhämta av kommunministerns svar är sådant arbete på gång i och med att Kungl. Maj:t år 1971 givit riksarkivet i uppdrag att i samråd med berörda centrala myndigheter samt då även Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet utfärda just dessa råd och anvisningar. Men förhållandet är tydligen sådant i dag ute i våra landsting — och det är rätt naturligt — att man hittills inte har kunnat få klara besked från de centrala instanserna om på vilket sätt landstingen lämpligen bör gå till väga för att på smidigaste och bästa sätt kunna gallra i sina lager av handlingar. Det innebär att man på vissa håll inom landstingen har fått det besvärligt med lokalutrymmen med tanke på den ökade mängd handlingar som man har att förvara.

Än en gång ett tack till kommunministern för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ett sådant internationellt utbyte kommer till stånd att präster från u-länder ges möjlighet att upprätthålla avlönad prästtjänst inom svenska kyrkan. Utländsk medborgare kan efter medgivande av Kungl. Maj:t anställas som extra präst i svenska kyrkan. Enligt praxis har för sådan anställning krävts kunskaper i svensk kyrkorätt och i svenska språket. Denna möjlighet att anställa utländska medborgare kan givetvis också utnyttjas om man för kortare tid önskar anställa en präst från ett u-land i svenska kyrkan. Initiativ till anställande av präster från u-länder bör tas från kyrkan själv. Jag kommer att positivt pröva eventuella framställningar från domkapitlen om tillstånd till sådan anställning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var klargörande, positivt och bra, synes det mig. Det är uppenbart att statsrådet förstår vilken betydelse det skulle ha om vi finge ett sådant utbyte till stånd. Statsrådet nämner att här finns praxis och att det finns utländska präster som tjänstgör här, men såvitt jag vet har deras lön åstadkommits på frivillig väg. Det här arrangemanget skulle tjäna väsentliga ting. Vi skulle få primärkontakt med u-länderna och deras behov på ett helt annat sätt än vad som annars är möjligt. Måhända skulle man också kunna dispensera från kravet på kunskaper i svensk kyrkorätt och svenska språket. Om vederbörande placerades som stiftsadjunkt eller kontraktsadjunkt och fick till uppgift att besöka skolor och andra ungdomssam från u-land att upprätthålla avlönad prästtjänst inom svenska kyrkan mankomster vore ju inte språket ett hinder. Inte heller behövdes väl så stor kunskap i kyrkorätt. Man har prövat systemet i Danmark, och det har fallit mycket väl ut. På frivillig väg har man i Hedemora pastorat åstadkommit att en präst ifrån Tanzania — Kiakajumba är hans namn — just nu får verka i Vikmanshyttans församling, och där har man de bästa erfarenheter. Biskop Josia Kibira i Bukaba uttalar att det skulle vara en fin form av utbyte och en god utbildning för våra präster. Dessutom skulle svenska folket lära känna vårt folk bättre, anser han. Det skulle vara ett stort steg mot en rikare gemenskap och mot kristen enhet, men initiativet måste komma från Sverige, skriver biskop Kibira. Jag ber som sagt att få tacka för detta svar och hoppas att kyrkan kan ta frimodiga initiativ på grundval av det löfte som statsrådet nu har givit.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig hur jag ser på de ekonomiska möjligheterna att i första hand till årets utgång förlänga försöksverksamheten med ”kabelvision Kiruna”. Försöksverksamhet med kabel-TV har bedrivits i Kiruna sedan slutet av januari. Initiativet till försöken har tagits av TRU-kommittén som enligt sina direktiv skall pröva även andra distributionsformer än etersändning. Verksamheten bedrivs i samarbete med Kiruna kommun och Sveriges Radio. Enligt planerna skall den pågå till slutet av maj. Det bör i första hand ankomma på dem som nu svarar för verksamheten att ta ställning till frågan om en förlängning av försöken.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Tyvärr kan jag inte i likhet med de tre föregående frågeställarna säga att svaret är odelat positivt. Även om man naturligtvis som utbildningsminstern kan säga att det är de som svarar för verksamheten som i första hand skall ta ställning till om man skall förlänga det här försöket så handlar det ju ändå också om pengar för den fortsatta verksamheten, och det är på den punkten som de som sysslar med den här verksamheten är intresserade av möjligheterna att fortsätta. Jag vet att man under gårdagen i varje fall har sonderat inställningen hos kommunalpolitikerna i Kiruna för att utröna huruvida dessa är beredda att stå för den del som Kiruna kommun hittills har svarat för. Jag tror att man fick relativt positiva svar i det avseendet. Jag hade hoppats att från utbildningsministern få ett besked att man också från statens sida är beredd att gå in med anslag motsvarande dem som man hittills har beviljat för det här försöket. Visserligen kan man säga att detta försök redan har gett en hel del värdefulla resultat som kan användas för den utvärdering som man avser att göra, men en fortsättning skulle ge ett ännu mera konkret material att ta ställning till. Det gäller inte minst den inriktning som man haft att försöka få fram hur människor som inte är engagerade inom organisationer skall kunna aktiveras. I det fallet har kabel-TV i Kiruna lyckats väldigt bra. Man har i sändningar av typ telefonväktarprogram mött ett gensvar som står sig mycket bra i jämförelse med motsvarande riksprogram. Av värde för samhällets myndigheter bör väl också vara att man kan använda resultatet av det här försöket i Kiruna i bedömningen hur man från samhällets sida skall ställa sig gentemot den tilltagande kommersialiseringen på detta område, som t.ex. fusionen mellan Dagens Nyheter och SF är uttryck för. Det är ju viktigt att samhällsorganen är med från början i en verksamhet av detta slag. Jag tror också att man från TRU:s sida bör vara intresserad av att få ett ännu bättre underlag för en bedömning av hur program av denna typ påverkar studiemotivation exempelvis när det gäller just vuxenutbildning. Intressant i detta sammanhang är också att man kan visa redan nu att ett lokalt utbud av program av denna typ från små enheter går att inrymma i avtalet mellan Sveriges Radio och staten. En förlängning av de här försöken borde också i detta avseende kunna ge ett ännu mer tillförlitligt material. Jag beklagar att utbildningsministern i sitt svar inte har kunnat ge ett löfte om fortsatt ekonomiskt stöd från staten.
Herr talman! Det är tydligen så att fru Marklund har läst lokala skrifter, eller vad det nu kan vara, med uppgifter om vad resultatet av de här försöken leder till. Vi har i departementet inte tillgång till några ansökningar ännu, och vi brukar inte ställa ut pengar förrän vi har några ansökningar att ta ställning till. Jag är övertygad om att det är en utomordentligt intressant verksamhet som pågår i Kiruna. Det finns all anledning att följa den noga och se till att resultatet blir rejält utvärderat. Det finns ett påtagligt intresse att via TRU-kommittén följa verksamheten i Kiruna mycket noga. Men, som sagt, någon ansökan har vi ännu inte fått. Jag hänvisar till vad jag sade i svaret, nämligen att när de som nu svarar för verksamheten har gjort en bedömning och kommit in med en ansökan, är det klart att vi skall behandla den utomordentligt seriöst.
Herr talman! Jag måste säga att det här senare inlägget ändå kan värderas som något mera positivt, just detta att utbildningsministern säger att man med ett påtagligt intresse skall följa verksamheten och att man är inriktad på att göra en rejäl utvärdering. Jag tycker det talar för att man behöver fortsätta det här försöket. Jag hoppas att jag ändå kan ta med mig hem till Kiruna det beskedet att en ansökan om fortsatt försöksverksamhet skall behandlas positivt.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag avser att sända ut reklamutredningens förslag rörande TV-reklam på remiss. Som svar på herr Anderssons fråga kan jag meddela att reklamutredningens betänkande rörande TV-reklam har remitterats.
Herr talman! Även om det dröjde innan jag fick statsrådets svar, så skedde denna remiss desto snabbare. Jag ställde den här frågan den 6 mars, och enligt vad jag har inhämtat gick reklamutredningens betänkande ut på remiss den 8 mars. Jag har inget mer att tillägga, och jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag anser att kontrollen vid beviljande och utbetalande av studiemedel är tillfredsställande. Varje bidragssystem måste utformas så att det förenar kravet på att medlen så snabbt som möjligt kommer de avsedda grupperna till del med kravet på erforderlig kontroll. Det studiesociala systemet utgör därvidlag inget undantag, och avvägningen mellan de nämnda kraven är enligt min mening i huvudsak tillfredsställande. Kontrollfrågan måste givetvis fortlöpande uppmärksammas. Studiemedelsutredningen har i sitt betänkande Teknisk översyn av studiemedelssystemet bl.a. föreslagit ett nytt datorgrundat system för beviljande och utbetalande av studiemedel, bl.a. i syfte att få en bättre kontroll inom systemet. I den studiesociala proposition som nyligen lagts fram anmäls detta betänkande.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Självfallet innebär min fråga inte någon kritik mot det studiesociala stödet som sådant. Det fyller ett mycket angeläget behov och är onekligen av stort värde. Det gör det lättare för dem som önskar studera att utnyttja samhällets utbud av studiemöjligheter. Men även det mest värdefulla kan missbrukas. Att jag ställde frågan berodde på att jag uppmärksammats på ett fall där vederbörande utan att uppfylla fordringarna vid fem olika tillfällen kunde utkvittera sammanlagt 35 533 Nr 53 kronor i studiemedel. Genom att han lämnade osanna uppgifter och Tisdagen den företedde falska studiemeritförteckningar blev detta möjligt. Det är mot 2 april 1974 den bakgrunden jag ifrågasätter om kontrollen är tillfredsställande. MMMJM—————— Nu säger utbildningsministern att man är i gång — och det har man Om vidgad tillämpanmält i en proposition — med en teknisk översyn av studiemedelsning av den s.k. systemet, bl.a. i syfte att få en bättre kontroll inom systemet, och det 80-procentsregeln tror jag är värdefullt. Det innebär tydligen att också utbildningsdepartevid förmögenhetsbeskattning mentet har förstått att en bättre kontroll är angelägen. Det verkar som om man åtminstone i vissa fall nöjer sig med att konstatera att vederbörande är inskriven vid respektive institution utan att kontrollera att hans uppgifter om studiemeriter överensstämmer med verkligheten. Som alla vet innebär det ingen garanti för att man verkligen studerar att man är inskriven vid en institution. Det här kan självfallet delvis bero på att de personella resurserna saknas, och jag ifrågasätter om inte även den sidan av problemet behöver uppmärksammas. Det är mycket möjligt att detta är den verkliga orsaken. Jag vill till sist bara understryka att det är viktigt att de medel som det här är fråga om verkligen kommer till användning på det sätt som är avsett.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat om jag är beredd att föreslå en sådan lagändring att den som på grund av giftermål eller utlandstjänst är boende utomlands skall ha rätt att vid beskattning av förmögenhet här i landet få tillämpa den s.k. 80-procentsregeln. Den som inte är bosatt i Sverige beskattas här endast för inkomst som uppbärs härifrån. Inkomst som sådan person uppbär från annat land liksom hans förmögenhet utomlands omfattas inte av den svenska beskattningsrätten. Skattskyldigheten här är alltså i dessa fall begränsad. Den skattskyldige har därför inte ansetts böra åtnjuta t.ex. allmänt avdrag eller grundavdrag. Inte heller har man rätt till den särskilda skattelindring som erhålls enligt 80—85-procentsregeln vid beräkning av inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Denna regel är avsedd att tillämpas när den totala skatten överstiger en viss nivå. För att en sådan skattelindring skall få åtnjutas bör enligt min mening även fordras att den skattskyldige är skattskyldig i Sverige för all inkomst och förmögenhet. Jag är därför inte beredd att lägga fram förslag i det hänseende som interpellanten åsyftar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för att finansministern har svarat på min interpellation. 101 När man tog bort 80—85-procentsbegränsningsreglerna fick det vissa verkningar som man kanske inte hade räknat med. Jag har i min interpellation nämnt ett par sådana fall som — jag förmodar att även finansministern skulle kunna hålla med mig om det — borde kunna omfattas av begränsningsregeln. Det gäller t.ex. när en flicka gifter sig i utlandet men har fast egendom i Sverige, och det gäller dem som arbetar under en viss tid i utlandet men tycker att de vill behålla egendom här hemma. Kanske rör det sig om gamla släktgårdar, som ju ofta representerar ganska stort värde, och därigenom uppstår rätt höga förmögenhetsskatter. Sådana här fall borde rimligen vara ganska lätta att avgränsa. I min interpellation ställde jag även i utsikt att man, om finansministern inte ville vara med om en direkt lagstiftning, skulle kunna införa en dispensregel, så att finansministern finge tillfälle att ge dispens i fall av det här slaget, där jag förmodar att vi kan vara överens om att det är motiverat. Jag tycker det är fel att kräva att hela beskattningen — även den som sker utomlands — skall räknas in här. Det går näppeligen att få till stånd något dubbelbeskattningsavtal innebärande t.ex. att den som arbetar i utlandet kan få sin i Sverige betalda förmögenhetsskatt avräknad på den inkomst han har av arbete i det land där han vistas. En kvinna som gifter sig i utlandet har troligen inte några som helst inkomster där, utan den enda skatt hon betalar är den som går till Sverige i form av förmögenhetsskatt. Då borde det också vara rimligt att vederbörande får komma i åtnjutande av begränsningsregeln. Jag förmodar att finansministern och jag är helt överens om att det är orimligt att ta ut skatter som överstiger 100 procent av inkomsten. Mot den bakgrunden kanske det skulle vara möjligt att, om inte att åstadkomma en lagstiftning, så i alla fall införa en dispensmöjlighet i lagstiftningen som kan ge möjligheter att överväga dessa särskilt ömmande fall.
Herr talman! Jag är medveten om att interpellanten har funderat över frågan om man via en dispensregel skulle kunna klara ett sådant här fall av förmögenhetsbeskattning. Jag har emellertid värjt mig inför den tanken. På företagsbeskattningsområdet kan situationer uppstå där det kan vara rimligt med dispenser, och riksdagen har utrustat finansministern med möjligheten att använda sådana. Men jag har en bestämd känsla av att man, om man skulle börja arbeta med dispenser när det gäller den direkta och reella beskattningen av fysiska personer, skulle hitta åtskilliga fall där sådana dispenser var mera motiverade än i det speciella fall där man pinas av 80—85-procentsregeln.
Herr talman! Jag kan gott säga att jag inte heller är någon anhängare av för många dispenser. Att vi har dispensregler i ganska stor utsträckning i vår skattelagstiftning i dag beror på att många av våra skatteförslag inte alltid är tillräckligt genomtänkta utan fordrar en del dispensregler. För att, som finansministern sade, värja sig mot de allra värsta fallen är man tvungen att ha detta. Jag tror inte att de här nämnda fallen pressas av 80—85-procentsregeln. Det är inte den de pressas av utan av att vara tvungna att betala mer i skatt än de har i inkomst. Det är detta jag inte tycker hör hemma i ett samhälle som vårt — att ta ut mer i skatt än vad inkomsten uppgår till — detta finns det anledning att rätta till. Därför är de exempel jag gett verkligt ömmande fall.
Herr talman! Herr Gillström har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder för att komma till rätta med de problem som traktamenten som substitut för övertidsersättning kan medföra för de anställda. De nuvarande skattereglerna om traktamenten och fördyrade levnadskostnader föranleder vissa problem. Riksskatteverket har uppmärksammat frågan och har bl.a. utfärdat anvisningar som syftar till att traktamente som i realiteten utgör lön också skall bli beskattat som sådan. Jag kan vidare nämna att beskattningsfrågorna på detta område kommer att aktualiseras i finansdepartementet inom kort då traktamentsbeskattningsutredningen lägger fram sitt betänkande, vilket beräknas ske under april månad. I samband med behandlingen av utredningsförslaget kommer de problem som interpellanten berört att övervägas.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för ett kort men väl preciserat svar. Interpellationen föranleddes av att arbetsgivare i åkeribranschen i viss utsträckning vid övertidsarbete betalar ut traktamente i stället för övertidsersättning. Därmed undviker de att betala semesterersättning och sociala avgifter, som för närvarande enligt Biltrafikens arbetsgivareförbund utgör 42 procent. Skyldighet att utbetala traktamente föreligger enbart vid överliggningar — jag beklagar att det i snabbprotokollet för den 13 februari kommit att stå ”överläggningar”. Ibland accepterar skattemyndigheterna att dessa traktamentsersättningar avdrages i deklarationen — ibland inte. I det senare fallet påföres alltså traktamentet inkomstsidan utan att arbetsgivarens skyldigheter beträffande sociala avgifter och semesterersättning infrias. Innevarande vecka behandlar länsskatterätten i Gävleborgs län ett sådant ärende. Det var för övrigt med anledning av ett ingripande mot företag i norra delen av detta län som interpellationen tog form. I detta ärende har en arbetstagare fått 2 300 kronor i traktamente för övertidsarbete och yrkat avdrag, vilket prövningsnämnden förvägrat vederbörande. Om prövningsnämndens utslag fastställes kan löntagaren troligen inte i efterskott kräva semesterlön. Det är tveksamt om pengarna blir pensionsgrundande. Enligt uppgift från lokala skattemyndigheten i Hudiksvall har från riksskatteverket per telefon meddelats att undantag kan göras i fall där traktamente bevisligen utgått i stället för lön, så att beloppet blir pensionsgrundande. Skulle detta muntliga meddelande följas av ett skriftligt med samma besked, kommer arbetsgivaren i efterhand att krävas på sociala avgifter. Detta låter sig sägas, men firman har under tiden ändrat namn efter en konkurs, vilket onekligen förvärrar situationen för arbetstagaren. Herr talman! Jag har efter det positiva svaret anledning tro att herr finansministern efter slutbehandling av traktamentsbeskattningsutredningens betänkande kommer att lämna riksdagen ett förslag som kan bli ett bra underlag för beslut om lagändring på den här punkten. Gärna traktamente — men först rejäl övertidsersättning!

Herr talman! Herr Torwald har frågat jordbruksministern om han vill redovisa dels de närmare omständigheterna kring det norska tankfartyget Jawachtas grundkänning utanför Skånes sydkust i december 1973, dels hur oljebekämpningen till havs i anledning av grundkänningen i stora drag tillgått, dels erfarenheterna av nyssnämnda oljebekämpning samt vilka åtgärder som planeras för att avhjälpa konstaterade brister. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Det norska tankfartyget Jawachta med en bruttodräktighet på ca 33 000 registerton och en lastförmåga på 55 000 ton avgick tidigt på morgonen den 20 december 1973 från Göteborg med last av ca 20 000 ton råolja destinerad till Finland. Lotsning av fartyget skedde på sträckan Höganäs—Trelleborg, varefter det från kl. 19.15 den 20 december fortsatte utan lots. Kl. 19.55 märktes, enligt uppgift i fartygets skeppsdagbok, en svag ristning i fartyget. En kvart senare upptäckte man ombord att fartygets stäv sjunkit ned och att fartyget fått babords slagsida. Kl. 21.23 stoppade fartyget tillfälligt, och man upptäckte då att oljesjok kom upp till vattenytan vid fartygets sidor. Efter diverse manövrar med gång under varierande farter och kurser stoppade fartyget kl. 02.50 natten till den 21 december ett tiotal distansminuter söder om Abbekås. Även om utredningsförfarandet med anledning av sjöolyckan ännu inte har avslutats, kan man med stöd av vad som framkommit bl.a. vid sjöförklaringen den 3 och 4 januari 1974 och vid kustbevakningens dykarundersökningar med rätt stor säkerhet anta att fartyget har haft grundkänning vid Kullagrunden kl. 19.55 den 20 december varvid hål revs upp i fartygets botten genom vilka olja läckte ut. Innan utredningsförfarandet är avslutat är jag inte beredd att ytterligare kommentera olyckan och dess orsaker. Det första larmet att olja läckt ut från fartyget nådde kustbevakningen kl. 00.57 natten till den 21 december. Kustbevakningen visste då inte att fartyget fem timmar tidigare haft grundkänning vid Kullagrunden, varvid huvuddelen av oljan snabbt hade läckt ut. Detta innebar att oljan med rådande vindoch strömförhållanden befann sig i eller i omedelbar närhet av strandkanten redan när det första larmet gick ut. Den första kustbevakningsenheten var i närkontakt med fartyget kl. 02.50 natten till den 21 december. Före gryningen befann sig två oljeskyddsfartyg och fyra bevakningsfartyg inom skadeområdet. Senare tillkallades ytterligare fartygsenheter från södra, östra och västra kustdistrikten. Därjämte disponerades ett flygplan och två helikoptrar, varav en från marinen, för flygspaning. I ett senare skede bidrog den danska oljeskyddsberedskapen med spaningsåtgärder i Öresund. En rörlig sambandscentral stationerades i Trelleborg som operationsbas för kustbevakningens enheter. Fartyget var lastat med en mycket tung råolja med asfaltliknande konsistens. Omkring kl. 03.00 natten till den 21 december upptäcktes några enstaka oljesjok på drift i lä om fartyget. Sjoken var en halv till en meter tjocka och hade en yta av flera tiotal kvadratmeter. Med rådande strömförhållanden hade sjoken en alltför stor levande kraft för att kunna ringas in ens med högsjölänsor. På ett tidigt stadium stod det klart att åtminstone så länge pålandsvind rådde skulle huvuddelen av oljan ligga tryckt mot strandkanten där vattendjupet inte medgav kustbevakningens fartyg att komma till. Däremot underlättade de långgrunda stränderna oljans upptagning från landsidan. Detta arbete utfördes av det kommunala brandförsvaret i första hand med hjälp av grävmaskiner och skoplastare men till viss del även för hand. Endast en mindre del av oljan kunde sålunda tas upp med hjälp av kustbevakningens fartygsburna utrustning för mekanisk upptagning. På grund av att oljan hade en mycket fast konsistens kunde praktiskt taget all olja avlägsnas utan nämnvärda skador på stränderna. Särskilda insatser gjordes för att skydda naturreservatet Måkläppen utanför Falsterbonäset från oljeskador. Oljan samlades där ihop i tomfat som fördes med helikopter till fastlandet. Detta arbete genomfördes i skytteltrafik till dess all olja — utan kvarstående skador — avlägsnats från Måkläppen. Av vad jag nu har redovisat framgår att miljöskadorna på grund av oljeutsläppet blivit mycket begränsade. Detta förhållande ser jag som resultatet av en målmedveten insats från såväl kustbevakningens som det kommunala brandförsvarets sida, vilka organ hade ett nära samarbete under hela bekämpningsoperationen. Givetvis har många viktiga lärdomar vunnits beträffande såväl organisation, ledning och samband som materiel och bekämpningstaktik. Åtgärder i form av tekniska förbättringar av metoder och materiel för oljebekämpning till havs behöver emellertid vidtas innan den svenska oljeskyddsberedskapen är fullt utbyggd. Sådana åtgärder ingår i-de ansvariga myndigheternas normala planeringsoch utvecklingsarbete inom ramen för de medel som statsmakterna anvisar för ändamålet.

Herr talman! Låt mig först tacka kommunministern för det utförliga svaret på min interpellation, även om jag dess värre inte kan känna mig särskilt till freds med svarets innehåll, eftersom det avslöjar brister i det svenska oljeskyddet. Jag inlämnade min interpellation den 10 januari med anledning av oljeutsläppen i samband med den norska tankern Jawachtas grundkänning utanför Trelleborg strax före jul föregående år. Vid ett flertal tillfällen har såväl i pressen som vid interpellationssvar här i riksdagen framhållits att vår beredskap inför oljeutsläpp till sjöss numera skulle vara tillfredsställande. Tyvärr tyder Jawachtaolyckan på att så inte är fallet. Och så sent som den 3 mars redovisades i pressen att det fortfarande flöt i land Jawachtaolja, bl.a. på de milslånga sandstränderna norr om Kivik. Jag skall emellertid i detta mitt inlägg inte gå närmare in på vilka följder Jawachtaolyckan fått och kan komma att få för Skånes vidkommande, då detta kommer att mera i detalj belysas av fru Fredgardh i ett efterföljande inlägg i denna debatt. Jag vill i stället diskutera vårt oljeskydd eller rättare sagt vår beredskap inför oljeutsläppen ur mer allmänna synpunkter. Och för den som bor på Västkusten är det naturligt att man speciellt tar förhållandena där som utgångspunkt för sitt resonemang. Vi vet ju att det nya raffinaderiet vid Brofjorden snart skall tas i bruk, och det måste därför vara utomordentligt betydelsefullt att vårt oljeskydd i samband därmed verkligen är tillfredsställande. Låt mig då först erinra om ett uttalande den 29 oktober 1970 av gränschef Roland Engdahl — ansvarig för oljeskyddet här i landet. Han sade då bl.a.: ”Nu räknar man med att ha — det har vi redan i dag på den internationella arenan — länsor som har betydande kapacitet.

I intervjun tillfrågades han huruvida det skulle bli möjligt att klara utsläpp av tiotusentals ton olja. Mot denna bakgrund är det förvånande att det uppenbarligen inte fanns dylika länsor tillgängliga i Trelleborgsområdet julen 1973, dvs. i stort sett ett halvt år efter den av Engdahl angivna tidpunkten, den 1 juli 1973. Det rörde sig vid detta tillfälle för övrigt bara om drygt 1 000 ton olja och inte om 10 000 ton, som man i intervjun uppgav att man skulle kunna skydda stränderna mot. Jag utgår från att de länsor som Engdahl talade om i den aktuella intervjun för närvarande inte disponeras av kustbevakningen — i annat fall skulle de väl ha kommit till användning vid Jawachtaolyckan. För inte skall väl statsrådets uttalande i slutet av interpellationssvaret om kustbevakningens målmedvetna insats tolkas så, att kustbevakningen med berått mod avstod från att använda effektiva högsjölänsor, därför att man fann det lämpligast att låta oljan flyta i land på stränderna, där brandförsvaret fick överta ansvaret för bekämpningen? I interpellationsdebatterna 1971 och 1973 uttalade jag farhågor för att det svenska oljeskyddet i alltför hög grad hade inriktats på att dispergera oljan, dvs. sänka den till havsbottnen i stället för att skaffa utrustning för att omhänderta oljan. I dessa debatter hävdade statsrådet att mina farhågor var ogrundade och att man i varje fall på sikt kunde räkna med betryggande tillgång på länsor etc. Tyvärr kan jag inte finna annat än att mina farhågor varit välgrundade samt att tillgången på länsor alltjämt är föga betryggande. Enligt min mening har alltför stor del av tillgängliga anslag använts för att anskaffa specialfartyg, vilkas värde vid oljebekämpning synes vara betydligt överskattat. I Sverige har under senare år nästan hälften av de tillgängliga anslagen använts för fartygsanskaffning. I Norge har man däremot haft en helt annan policy och baserat sitt oljeskydd i första hand på befintliga fartyg. Däremot satsar man hårt på att skaffa lämpliga länsor, som man utsätter för hårda prov i naturliga förhållanden, dvs. i öppen sjö. Enligt en plan från början av 1972 beräknade svenska tullverket att man 1974 skulle ha tillgång till 16 000 meter utsjölänsor, 18 000 meter lättare skärmlänsor och dessutom ytterligare 6 000 meter absorbtionslänsor. Men enligt generaltullstyrelsens redovisning den 3 september 1973, alltså ett år senare, räknar man med att den 30 juni 1974 inte ha tillgång till mer än 1 900 meter högsjölänsor och 15 000 meter kustlänsor samt ca 3 000 meter absorbtionslänsor. Speciellt anmärkningsvärt finner jag det vara att man inte har mer än 1 900 meter högsjölänsor tillgängliga den 30 juni 1974, trots att man 1972 räknade med att man skulle ha ca 16 000 meter länsor av denna typ. Vad är orsaken till detta? Såvitt jag kan förstå måste främsta anledningen vara att man skall ha tillgång till inte mindre än 27 specialfartyg den 30 juni 1974: tre större och nio medelstora oljeskyddsfartyg, fyra katamaraner och tretton arbetsbåtar. Denna omfattande fartygsanskaffning har uppenbarligen lett till att man saknat medel för inköp av erforderliga längder lämpliga högsjölänsor! Låt mig i detta sammanhang göra en jämförelse med vad en norsk utredning kommit fram till skulle vara en rimlig avvägning mellan exempelvis länsor och båtar. Där har man räknat med att man skulle behöva 28 000 meter länsor, medan det antal fartyg det skulle röra sig om är — hör och häpna! — en vaktbåt, en tankbåt och fyra andra, mindre båtar. Skillnaden mellan svensk och norsk oljeskyddsorganisation är verkligen uppseendeväckande och kräver en förklaring från de svenska ansvariga myndigheternas sida. Mot bakgrund av vad jag här har anfört kan jag inte finna annat än att tullverkets olyckliga satsning på specialfartyg medfört att vi för närvarande ej har tillgång till ett oljeskydd med den kapacitet som förespeglades av gränschef Roland Engdahl hösten 1970. Så sent som i februari 1974 har jag i en tidningsartikel sett lugnande försäkringar från kustbevakningen i Göteborgsområdet om att Västkustens beredskap mot oljeskador skulle vara god. Man poängterar i detta sammanhang att man har fått ett nytt katamaranfartyg vilket skulle göra att beredskapen skulle vara mycket bättre än tidigare. Förklarligt — men anmärkningsvärt — nog säger man i intervjun inte ett ord om vilken tillgång på hög: nsor man har! Herr talman! Jag skulle vilja sluta detta inlägg med ett par frågor:

Herr talman! Jawachtaolyckan, som inträffade den 20 december 1973 sydost om Trelleborg och tämligen rakt utanför Smygehuk, vilket också framgår av den skiss som jag visar på TV-skärmen, är den största olycka av detta slag som hänt i vårt land. 1 200 m? tjockolja släpptes ut i vattnet och vållade arbete och skador till ett värde som torde ligga över 2 miljoner kronor. Att skadorna på stränder och djurliv inte blev större kan endast tillskrivas vissa gynnsamma omständigheter, som rådde vid olyckstillfället. En vindvridning till frånlandsvind under de närmaste dagarna efter olyckan, när bekämpningsarbetet var som intensivast, hade kunnat sprida ut oljan till havs igen och förhindra att den bärgades. I så fall hade olja kunnat skölja in över stränderna under åtskilliga år framåt. Nu kunde bekämpningen genomföras med avsett resultat. Samtidigt gavs vissa dyrköpta erfarenheter, som givetvis bör läggas till grund för beredskapen i framtiden och därmed spara både arbete och pengar. Jag noterar med tillfredsställelse att kommunministern också tog upp den saken i sitt anförande nyss. När olyckan inträffade låg huvudansvaret fortfarande på vederbörande kommuner. Naturligtvis deltog södra kustbevakningsdistriktet i arbetet, främst ute till havs, men operationerna på land kom i första hand att åvila Trelleborgs kommun och dess brandmyndigheter. Även dåvarande Rengs kommun, numera en del av Vellinge kommun och med långsträckta stränder både mot Östersjön och Öresund, berördes sedan oljan börjat driva in mot land. Av vind och strömmar fördes oljan snabbt in mot land. Man beräknar att redan under nattimmarna på olycksnatten ca 90 procent av den utsläppta oljan fördes bort från olycksplatsen och in mot land. Den lade sig i ett tjockt bälte, och av den skiss jag visar på TV-skärmen framgår vilka stränder som i första hand berördes. Även västerut har man funnit olja, och Måkläppen har blivit hårt drabbad. De främst drabbade stränderna täcker en sträcka av ca 4 mil från höjd med Barsebäck i Sundet. Rykten om att olja kommit ända in i 2 april 1974 Hanöbukten och i höjd med Helsingborg visade sig dess bättre vara falska, — Olja som faktiskt fanns i norra delen av Sundet under dessa dagar kom inte från Jawachta utan tydligen från en båt som passade på att skölja ur sina tankar i Sundet. Svårt drabbat blev reservatet Måkläppen. Hundratals oljeskadade fåglar fick skjutas här men också på fastlandsstränderna. Många som inte påträffades gick en grym död till mötes sedan olja hade trängt genom det skyddande oljehöljet i deras fjäderdräkt och de helt enkelt frusit ihjäl i det kalla vattnet. Även för sälarna, som vintertid gärna går upp på Måkläppen, utgjorde oljan en fara. Jag hade själv personlig beröring med det förhållandet att fåglarna drabbades. På annandag jul kom ordföranden i Rengs naturvårdsnämnd och lånade vår telefon för att tillkalla jaktpolis, som skulle skjuta undan oljeskadade fåglar nere på vår strand. Att insamlandet av oljan kunde ske både snabbt och effektivt berodde bl.a. på att tjockoljan i det kalla vattnet stelnade till asfaltliknande konsistens. Hade denna olycka inträffat på sommaren — och endast tillfälligheter råder här — hade oljan behållit sin flytande konsistens, och olyckan hade blivit en katastrof av helt annan omfattning än den vi nu fick. Mil och åter mil av Skånes bästa badstränder, som i dag utgör en rekreationsplats för tusentals människor, hade förstörts. Det är alltså nödvändigt att man gör allt för att förhindra ett upprepande av något liknande i framtiden. Med tillfredsställelse har vi som bor där nere och varit berörda av detta utsläpp noterat den utfästelse som kommunministern gjorde, att sjöfartsverket skall överväga behovet av skärpta lotsbestämmelser i Östersjön. Resultatet av detta övervägande intresserar i hög grad en bred allmänhet. Likaså är en närmare redogörelse till allmänheten för de bestämmelser som finns i den nyligen träffade konventionen om Östersjön på sin plats, vilka gäller bl.a. trafiken med djupgående fartyg och rapportering av fartyg med farliga laster. Hade sådan rapporteringsskyldighet förelegat vid olyckstillfället, hade meddelandet från Jawachta sannolikt kommit omedelbart och inte med fem timmars försening. En annan omständighet förtjänar också att beaktas här. I samband med sjöförklaringen, som avgavs i Karlshamn, dit Jawachta så småningom fördes, har bl.a. erfaret sjöfolk pekat på det förhållandet, att de stora tankrar som numera går in i Östersjön tvingas att angöra Trelleborg för att avlämna den lots som går ombord i Höganäs. Det betyder att de får lämna en djupare led längre ut, ge sig in på grundare vatten och dessutom tvingas navigera bland all den trafik som går ut och in i Trelleborgs hamn. Om lotsen hade kunnat lämnas vid angöringsboj nr 5 i stället för att Jawachta nu tvingades in till den inre angöringsbojen, hade med stor sannolikhet olyckan kunnat undvikas. Vissa rederier vill inte heller ta sådana risker, utan låter lotsen följa med till Bornholm. Det var på utgåendet från Trelleborg som Jawachta råkade ur kurs och kom för nära Kullagrunden. Skall lots följa med genom Östersjön, faller ju detta hot bort. I annat fall bör avlämnandet av lotsen i Trelleborg ändras. Enklast är det att skaffa och där stationera en snabbgående och sjösäker lotsbåt, som kan gå längre ut när den bordar fartyget och avhämtar lotsen. Till sist en fråga till kommunministern om ersättningen för de kostnader som drabbar en kommun vid en olycka som denna. Jag skulle vilja fråga, om kommunministern är beredd att medverka till att drabbade kommuner får full täckning för sina kostnader.
Herr talman! Det finns många teorier och uppfattningar om hur man bäst bekämpar oljeskador. Måhända är det en förklaring till den skillnad mellan Sverige och Norge som råder i fråga om uppbyggnaden av oljeberedskapen. Herr Torwald frågade om man inte hade högsjölänsor, eftersom det i annat fall vore underligt att man inte utnyttjade dem vid Jawachtaolyckan. Orsaken till att man inte utnyttjade högsjölänsorna var väl att man fick vetskap om olyckan fem timmar efter det att oljan hade läckt ut ur båten, och vindarna hade då redan drivit oljan till stränderna. I övrigt menar man att högsjölänsor inte med fördel hade kunnat användas för att ta hand om de drivande oljesjok som påträffades senare på natten. Man anser att det lämpligaste sättet att ta hand om mycket kompakta oljesjok — som det här var fråga om — är att fånga upp dem med en trål, och kustbevakningen håller på att utarbeta en sådan metod. Det finns emellertid för närvarande inga sådana trålar att köpa på marknaden, utan här liksom i många andra fall när det gäller oljebekämpning krävs det ett eget utvecklingsarbete. Vad skulle ha hänt, om olyckan inträffat på sommaren, när oljan hade varit lättflytande? Om jag minns rätt hade denna olja en temperatur av mellan 50 och 60 grader, och det är väl inte troligt att värmen i vattnet ens på sommaren skulle ha varit så hög att oljan fördenskull hade blivit lättflytande. På frågan från herr Torwald, om jag anser att oljebekämpningsberedskapen är betryggande, vill jag svara att jag anser att beredskapen är betryggande men att det finns skäl att fortsätta den uppbyggnad av oljebekämpningen som har pågått under en följd av år och med hänsynstagande till de nya metoder och materiel som framkommer. Riksdagsrevisorerna har haft anledning titta på bekämpningen av olja, och de har i en skrivelse den 31 januari 1974 uttalat sig härom: ”Den företagna granskningen har gett ett allmänt intryck av att verket lagt ned ett målmedvetet arbete på att snabbt och till rimliga kostnader lösa denna uppgift.

Herr talman! Jag är medveten om att det kan finnas olika filosofier om hur man bäst skall bekämpa olja. På en punkt torde det emellertid inte råda skiljaktiga uppfattningar bland dem som sysslar härmed och försöker sätta sig in i problemet. Det finns över huvud taget ingen möjlighet att bekämpa olja till havs utan tillgång till länsor. Vad man gjorde i Trelleborg var att man kapitulerade och lät oljan rinna in mot stranden. Kan det anses vittna om att vi har en tillfredsställande beredskap? Det är inte så som sades här att all oljan efter fem timmar hade kommit in till stranden, utan det läckte ut olja från fartyget under praktiskt taget ett helt dygn. Enligt uppgifter som jag har fått lär den olja det här är fråga om bli lättflytande redan vid 24 grader. Jag har inte bevis på att det är riktigt, men några personer har sagt att de har värmt upp den för att prova. Är det sant att den blir lättflytande vid så låg temperatur är det ett verkligt stort bekyinmer. Nu var oljans konsistens sådan att den var lätt att arbeta med vid stranden. Problemet är emellertid hur man skall bära sig åt för att fånga in oljan innan den kommer in till stränderna. I Bohuslän har vi inte kuster av den gynnsamma typ som finns vid Trelleborg, där man kunde köra med traktorer ned till stranden och ta hand om oljan. Försök med det vid Brofjordens 40 meter höga klippväggar! Där tar sig inga traktorer ned i närheten av stranden. Alltså blir effekten att all olja kommer att sköljas upp på klipporna, och man kommer över huvud taget inte åt att bekämpa den. Det är därför som vi är så ängsliga när vi märker att det inte finns tillgång till länsor. Än mer bekymrade blir vi förstås när man från ansvarigt håll anser att situationen är i stort sett tillfredsställande. Det sades här att det bästa hade varit att ha tillgång till en trål. Låt mig då bara påminna om att i fjolårets interpellationsdebatt nämnde jag just det sättet att ta vara på olja till havs. Jag sade att man bör koppla ihop länsor mellan två fiskebåtar och att man i stället för att använda specialfartyg skall utnyttja båtar med fiskare och andra som verkligen kan denna teknik och på det sättet skumma ihop olja. Det är roligt att man i alla fall har kommit en bit närmare praktiska lösningar och inte bara sysslar med att skaffa specialfartyg utan utrustning för att ta upp olja till sjöss. Tyvärr saknar vi ännu exempel på att man vid något enda oljeutsläpp till havs har lyckats ta upp mer än ett fåtal kubikmeter olja. Det är illavarslande när vi nu vet att vi kommer att få en kraftigt ökad oljetrafik, inte minst längs de bohuslänska kusterna.

Herr talman! Beträffande frågan om oljans konsistens och hur den förhåller sig i vattnet vill jag endast säga att jag citerade ett uttalande av tullöverkontrollör S.B. Svensson, som var inkopplad på arbetet. Han säger: ”Bärgningen hittills har visat att det rör sig om olja av mycket fast konsistens som praktiskt taget går att rulla ihop som en beckmatta utan att den nämnvärt kletar av sig. Förhållandet skulle dock ha varit ett helt annat om utsläppet inträffat sommartid när vattenoch lufttemperatur varit en annan.” Det visade sig också att t.o.m. vid denna tid fanns det olja som hade mjukats upp av vattnet och vållat besvär, inte minst på vissa steniga och gräsbevuxna stränder. Till sist vill jag bara tacka för det positiva uttalandet om ersättningen till kommunerna. Jag hoppas att det skall kunna leda till resultat.

Herr talman! Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond består av elva ledamöter, valda för en tid av sex år. Styrelsen förnyas successivt vart tredje år med val den ena gången av sex ledamöter och följande gång av fem ledamöter. Riksdagen utser även ordförande i styrelsen. I år står sex ledamöter jämte personliga suppleanter i tur att avgå. Valberedningen har efter föreskrivet samråd med forskningsråden, forskningsberedningen och fullmäktige i riksbanken enhälligt godkänt en gemensam lista av utseende, som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Den gemensamma listan upptar även vissa fyllnadsval för valperioden 1971—1977. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna denna lista till herr talmannen.

Herr talman! Kriminalvården har på senare tid tilldragit sig allt större intresse i den allmänna samhällsdebatten. Särskilt har detta intresse riktats mot fängelsesystemet. Det är i dag en utbredd uppfattning att frihetsberövande i former som förekommer som påföljd på brott inte har den effekt som officiellt eftersträvas — dvs. främja den dömdes anpassning till samhället — utan tvärtom medför skadliga effekter som försvårar en anpassning till normalt samhällsliv. Fängelse som påföljd på brott kan emellertid också motiveras från andra utgångspunkter. Brottsbalken anger hänsyn till allmän laglydnad som en grund. När det rör sig om vissa allvarliga former av lagöverträdanden har som motiv för ett frihetsberövande framhållits samhällsskyddet. Lagstiftaren såväl som de lagtillämpande myndigheterna ställs här inför svåra avvägningar. Det är i dag uteslutet att se fängelserna enbart som förvaringsanstalter för dömda människor — även om de ofta uppfattas så av en del kritiker innanför och utanför anstalterna. En författare har skapat termen fånghållare, vilket närmast får ses som en reaktion mot den officiella beteckningen vård. Kritiken är emellertid orättvis. Sedan ett par decennier har avsevärda ansträngningar gjorts att skapa sådana förhållanden i fängelserna att de skadliga verkningarna förminskats och fångarnas beredskap inför frigivningen förstärkts t.ex. genom utbildning och arbete i olika former. I allmänhet har dock reformsträvandena tidigare varit mer inriktade på att göra vistelsen i anstalterna dräglig än att förbereda hjälpåtgärder vid frigivningen. Det sistnämnda framstår i dag som det viktigaste och går som en ledtråd genom det arbete som lett fram till den lagstiftning om kriminalvård i anstalt som vi i dag skall ta ställning till. Vad det i dag gäller är fullföljande för anstaltssystemets del av den kriminalvårdsreform som riksdagen i stor enighet beslutade om våren 1973. De riktlinjer för kriminalvårdens fortsatta utformning som då antogs bygger på överväganden av den kriminalvårdsberedning som tillsattes av regeringen hösten 1971. Reformprogrammet innebär inte bara att kriminalvården får betydligt ökade resurser i fråga om personal och medel. Reformen förutsätter också en ökad samordning av anstaltsväsende och frivård. Härigenom möjliggörs att insatserna i båda dessa verksamhetsgrenar kan leda till en minskning av återfallsbrottsligheten. För att få till stånd denna samordning och för att förbättra möjligheterna för de intagnas anpassning i samhället genomförs ett nytt anstaltssystem och en ändrad regional indelning som ger underlag för mer differentierade åtgärder i hjälpande och stödjande riktning och underlättar de intagnas övergång från anstaltstid till frivård. Den ändrade regionala indelningen medför också att kriminalvården i större utsträckning än hittills kan anpassas till den verksamhet som bedrivs av samhällets övriga stödoch vårdorgan, vilket underlättar ett angeläget samarbete mellan dessa organ och kriminalvården. Alla dessa åtgärder ger ett nytt och samlat grepp på kriminalvården. För att genomföra denna kriminalvårdsreform behövs en ny lagstiftning. Eftersom kriminalvårdsberedningen inte hade i uppdrag att utarbeta förslag till nya lagbestämmelser har arbetet härmed bedrivits inom justitiedepartementet. För frivårdens del liksom när det gäller personundersökningsförfarandet har riksdagen redan beslutat om vissa lagändringar, som trätt i kraft i år. Vad som nu återstår är lagstiftningen om anstaltsväsendet. Ändringarna på detta område är så genomgripande — inte minst lagtekniskt — att det framstått som nödvändigt att ersätta den nuvarande lagen om behandling i fångvårdsanstalt med helt ny lagstiftning. I det föreliggande förslaget till lag om kriminalvård i anstalt kommer önskemålet om ökad samordning mellan anstaltsväsende och frivård till starkt uttryck. Dessutom betonas vikten av samarbete mellan kriminalvården och de samhällsorgan som har att svara för stöd och hjälp åt samhällets medborgare i allmänhet, t.ex. när det gäller arbetsoch bostadsanskaffning och psykisk och fysisk hälsooch sjukvård. Det nya anstaltssystemet med lokaloch riksanstalter har reglerats i särskilda bestämmelser liksom de riktlinjer som bör vara vägledande när det gäller att fördela de intagna mellan olika typer av anstalter. De tankegångar som ligger bakom kriminalvårdsreformen präglar inte bara lagförslagets principiella delar utan också de bestämmelser som mera i detalj reglerar verksamheten vid anstalterna. Liksom när det gäller de principiella frågorna kan dessa regler i väsentliga delar föras tillbaka på överväganden som gjordes av kriminalvårdsberedningen. I en del frågor innebär dock lagförslaget principiella nyheter i förhållande till vad kriminalvårdsberedningen föreslagit. Särskilt vill jag här peka på reglerna för disciplinär bestraffning av intagna. De föreslagna reglerna härom innebär avsevärda ändringar i förhållande till den nuvarande ordningen. Jag vill också framhålla att dessa nya regler får vissa konsekvenser för prövningen av fråga om villkorlig frigivning. Således kommer inte längre den intagnes skötsamhet under anstaltsvistelsen att vara en faktor som självständigt påverkar frågan om tidpunkten för villkorlig frigivning. Avgörande kommer i stället att vara verkningarna av fortsatt frihetsförlust för den dömde och förutsättningarna för hans anpassning i samhället med hänsyn till de förhållanden i vilka han skulle komma att försättas efter frigivningen. Den s.k. påbackningen kommer i stort sett att försvinna. Genom denna lagändring får frivården och övriga samhälleliga organ en bättre möjlighet att förbereda övergången från anstaltstid till frivård. Från rättssäkerhetssynpunkt är det också av betydelse för den intagne att följderna av ett indisciplinärt beteenden bestäms i ett sammanhang. En del av de frågor som behandlas i lagförslaget har rönt särskilt stor uppmärksamhet i den kriminalvårdsdebatt som har förts under en följd av år och som fått ny aktualitet sedan förslaget lagts fram. Det gäller sådana frågor som placering i öppen anstalt, permissionsbestämmelserna, isoleringsstraffet och andra bestämmelser som gör det möjligt att hålla intagen i avskildhet. Vad just gäller isoleringen har från en del håll riktats stark kritik mot förslaget. Kritiken har ytterst gått ut på att man bör helt avskaffa möjligheterna att hålla intagen isolerad. Jag vill här understryka hur viktigt det är att den som undergår frihetsstraff i så stor utsträckning som möjligt får vistas i gemenskap med andra intagna under både arbetstid och fritid. Detta har ju också sedan länge varit en allmän strävan i anstaltsvården. Bakom denna strävan ligger en insikt om de vådor som en isolering kan medföra. Anstalsvistelsen i sig själv innebär att den intagne i betydande grad isoleras från en naturlig gemenskap med andra människor. Man bör då inte onödigtvis förstärka de ogynnsamma effekterna härav genom att hålla de intagna isolerade från varandra. Det är inte bara rent humanitära synpunkter som talar för detta. En isolering kan vara ägnad att direkt försvåra den intagnes anpassning i samhället, i varje fall om den pågår under någon längre tid. Självfallet skulle det därför vara utomordentligt tillfredsställande om vi kunde säga oss att isolering inte är en nödvändig åtgärd i något fall och att vi därför kunde helt avskaffa detta institut. Men tyvärr är förhållandena inte sådana att det framstår som realistiskt att i dag ta bort möjligheten till vissa inskränkningar i gemenskapen mellan intagna. Vi måste sålunda hålla i minnet att det här är fråga om människor som tvångsvis berövats friheten på grund av att de har begått brott och att det bland dem finns individer som ibland kan utgöra ett akut hot mot såväl de medintagnas som anstaltspersonalens säkerhet till liv eller hälsa. Ibland förekommer det också att en intagen söker uppmana medintagna att medverka i sabotagehandlingar eller andra allvarliga ordningsstörningar inom anstalten. För att hindra att sådana hot eller planer sätts i verket kan det ibland vara nödvändigt att avskilja den eller de personer från vilka hotet eller planerna utgår. Det är då fråga om isolering som en ren skyddsåtgärd. Vi måste också vara medvetna om att anstaltslivet för de intagna skapar ordningsoch disciplinproblem av delvis annat slag än som förekommer i samhällslivet utanför fängelserna. För att den nödvändiga kontrollen skall kunna upprätthållas måste det finnas tillgång till disciplinmedel som kan tillgripas mot dem som bryter mot de regler av olika slag som gäller under anstaltsvistelsen. Ett kortvarigt isoleringsstraff kan då visa sig nödvändigt som ett ultima ratio, dvs. ett yttersta medel när man inte på annat sätt kunnat komma till rätta med ett indisciplinärt beteende. Lagförslaget behåller därför möjligheten att i vissa fall göra inskränkningar i gemenskapen mellan de intagna. Men jag vill betona att denna möjlighet är i förslaget avsevärt beskuren jämfört med vad som är fallet i dag. Detta gäller i första hand sådan avskildhet som kan användas som skyddsåtgärd eller av utredningsskäl. Förutsättningarna för sådan åtgärd har också preciserats bättre än i nuvarande regler. Även när det gäller isolering som disciplinstraff syftar förslaget till en avsevärt minskad användning. Maximitiden för isoleringsstraffet minskar dessutom från 30 till högst 7 dagar. Mot denna bakgrund finns det grundad anledning förutsätta att det nya regelsystemet kommer att leda till en påtagligt minskad användning av isolering i olika former vid våra kriminalvårdsanstalter. Lagförslaget präglas också av lättnader för intagna i många andra hänseenden — lättnader som bör skapa positiva möjligheter för de intagna att förbereda sig för en tillvaro utanför anstalten och underlätta deras möjligheter att leva ett normalt samhällsliv. Sålunda är det betydelsefullt att förslaget innehåller bestämmelser som ger de intagna vidgade möjligheter att få vistas i en anstalt som ligger i närheten av hemorten, dvs. i lokalanstalt. Härigenom kan den intagne lättare uppehålla en värdefull kontakt med sina anhöriga och lättare få kontakt med samhällets lokala stödoch hjälporgan, vilkas insatser ofta krävs för att få till stånd en meningsfull rehabilitering. I linje med detta ligger också att möjligheterna till placering i öppen anstalt vidgas. Intagna skall vidare kunna få frigång i avsevärt större utsträckning än för närvarande, dvs. de skall kunna få tillstånd att under arbetstid utanför anstalten utföra arbete eller delta i undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet. Genom systemet med lokalanstalter bör det i många fall vara möjligt för den intagne att under anstaltsvistelsen få en frigångsanställning som han kan behålla efter frigivningen. Fördelarna med detta ligger i öppen dag. Även när det gäller fritiden innehåller förslaget bestämmelser som innebär att de intagna i ökad utsträckning skall få möjlighet att få delta i socialt värdefull föreningsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter utanför anstalten. En vidsträckt rätt för de intagna att ta emot besök är också av väsentlig betydelse när det gäller att minska deras sociala isolering och främja deras möjligheter att knyta eller vidmakthålla värdefulla kontakter med människor utanför anstalten. Mot den bakgrunden ersätts de nuvarande lagbestämmelserna om besök med bestämmelser som har en mindre restriktiv karaktär. När det gäller brevcensuren innebär förslaget att sådan censur som enbart har till syfte att söka hindra kontakter som är olämpliga från resocialiseringssynpunkt inte skall få förekomma. Bara om det är påkallat av säkerhetsskäl skall brevgranskning få ske. Brevgranskning skall då syfta till att förebygga att intagen sätter säkerheten i fara exempelvis genom att förbereda rymning eller ta emot narkotika. Vidare vill jag peka på den nya bestämmelsen om de intagnas rätt att använda telefon. Även denna bestämmelse blir av stor betydelse när det gäller att motverka de skadliga effekterna av isoleringen under anstaltstiden. Permissioner av olika slag är sedan länge ett normalt och mycket värdefullt inslag i anstaltsvården. Enligt förslaget ökas möjligheterna till permissioner. Regelbundna korttidspermissioner skall kunna beviljas även om det finns en viss risk för att permissionen kan komma att missbrukas. Värdet av sådana permissioner är emellertid som sagt så betydande att detta får väga över den eventuella risken för missbruk. Detta kan dock inte gälla alla kategorier intagna. Vi har ju numera en strängare praxis när det gäller att bevilja korttidspermissioner för vissa begränsade kategorier brottslingar med långa strafftider. Det är här fråga om lagöverträdare som ägnat sig åt särskilt samhällsfarlig, organiserad kriminell verksamhet, t.ex. grov narkotikahantering. För denna grupp brottslingar måste hänsynen till sam hällsskyddet leda till en större restriktivitet i fråga om permissioner, och detta har också kommit till uttryck i en särskild bestämmelse i lagförslaget. De lättnader som genomförs i fråga om permissioner gäller inte bara korttidspermission. Också när det gäller frigivningspermission, dvs. långtidspermission som ett led i förberedelse för villkorlig frigivning, innebär lagförslaget vidgade möjligheter. Den nuvarande maximitiden 14 dagar slopas samtidigt som permissionen skall kunna ges redan då halva strafftiden avtjänats. Av olika skäl är det betydelsefullt att den intagne själv får medverka aktivt vid planläggningen av anstaltsvistelsen och den därefter följande vården i frihet. Detta markeras genom en särskild bestämmelse i lagförslaget. Motsvarighet till den bestämmelsen saknas i nuvarande behandlingslag. Under senare år har också aktualiserats frågor om de intagnas medinflytande i en vidare bemärkelse. Det har då gällt sådana frågor om anstaltsvårdens utformning som är av gemensamt intresse för de intagna och som på ett betydelsefullt sätt påverkar deras situation i anstalten. Möjlighet till samverkan i sådana frågor har vuxit fram i form av förtroenderåd och samrådsorgan. En särskild bestämmelse som tar sikte på dessa typer av organ har tagits in i förslaget. Jag vill framhålla att dessa former för de intagnas medinflytande bör uppmuntras och stödjas. Men samtidigt är det uppenbart att samrådsverksamheten har sina givna gränser. I lagförslaget anges därför att de intagnas rätt att överlägga med anstaltsledningen i frågor som är av gemensamt intresse för de intagna gäller endast med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och avtal för verksamheten inom kriminalvården. I den allmänna debatten om lagförslaget har man från en del håll — särskilt från en del intagnas sida — riktat kritik mot utformningen av lagtexten, som angetts vara alltför ”kautschukartad”. I anledning därav vill jag understryka — något som för övrigt ligger i sakens natur — att det här är fråga om en ramlagstiftning. Avsikten är att tillämpningsföreskrif ter skall ges i administrativ ordning och att det därvid skall vidtas erforderliga preciseringar. Dessa preciseringar måste göras med hänsynstagande till de närmare förklaringar och exempel som kommit till uttryck i propositionen och i utskottsbetänkandet. Detta är — som också utskottet påpekat — av stor betydelse från rättssäkerhetssynpunkt för de intagna. Utskottet har underkastat lagförslaget en ingående granskning. Jag konstaterar med tillfredsställelse att det råder en allmän samstämmighet i de värderingar som har kommit till uttryck i propositionsförslaget och i utskottets betänkande. När det gäller enskilda bestämmelser i propositionsförslaget har utskottet föreslagit vissa jämkningar. Jag vill gärna uttala min anslutning till dessa ändringsförslag, som till en del innebär en ytterligare markering av de principer som präglar kriminalvårdsreformen. Jag vill till sist framhålla att den lagstiftning på kriminalvårdens område som riksdagen i dag skall ta ställning till visserligen innebär ett betydelsefullt nydaningsarbete men fördenskull inte får uppfattas som någon mera slutgiltig lösning på hithörande problem. Samhällets kriminalpolitiska åtgärder måste ständigt bli föremål för en fortsatt konstruktiv debatt och nydaning. Vi måste sålunda räkna med behovet av ett kontinuerligt utvecklingsoch reformarbete i våra strävanden att motverka brottslighet och återfall i brott.

Herr talman! Justitieministern har här redovisat det huvudsakliga innehållet i det lagförslag som justitieutskottet har behandlat i sitt förevarande betänkande nr 2 och i vilken utsträckning den lagen är en konsekvens av de tidigare beslut som riksdagen fattat rörande kriminalvårdsreformen. Därför skall jag inte nu ingå på någon beskrivning av detta. Det räcker med den redovisning som statsrådet här gjorde. Men med anledning av vad justitieministern anförde vill jag ändå säga att utskottet också har bedömt det som nödvändigt med en helt ny lagstiftning, även om jag personligen kanske inte har den uppfattningen att de förändringar som återspeglas i lagstiftningen är av så genomgripande natur som statsrådet ville göra gällande. Som jag ser det får denna reform uppfattas som en etapp i ett reformarbete som måste fortsätta. Jag vill inleda detta mitt anförande med några reflexioner som väl närmast får betraktas som mina personliga, inte som uttryck för vad utskottet anser. Och då vill jag framhålla att man på många håll i dag ifrågasätter frihetsberövandet som reaktionsform över huvud taget. Justitieministern var också inne på de synpunkterna. Men man kan kanske samtidigt inom parentes sagt konstatera att vi här i landet under den tid som herr statsrådet varit justitieminister fått rätt mycket ny lagstiftning där fängelsestraff införts som påföljd. Personligen kan jag delvis förstå den kritik som riktats mot frihetsberövande som påföljd. Enligt min mening är det nämligen en illusion att tro att en människa blir bättre efter en anstaltsvistelse. Samtidigt menar jag att fängelsestraffet behövs, naturligtvis främst som samhällsskydd men också — som även justitieministern var inne på — för att hävda allmän laglydnad. Det går inte att under överskådlig tid ta bort fängelsestraffet. Men man bör anstränga sig att försöka finna alternativa reaktionsformer, som är mindre förödande för den enskilda människan, utan att man fördenskull eftersätter den preventiva effekten. Jag är medveten om att det är lätt att säga tulipanaros — det är mycket svårare att förverkliga det. Men om man inte gör några ansträngningar i den här riktningen blir det heller inga resultat. Därför bör man enligt min mening försöka. Viktigt är naturligtvis att frivården blir så effektiv som möjligt, och jag undrar om inte herr statsrådet ändå delar min uppfattning, att det finns en hel del övrigt att önska i det hänseendet i dag. Det är emellertid viktigt att anstaltsvistelsens skadeverkningar reduceras. Jag tycker för min del att frihetsberövandet i sig bör vara straff nog. Jag har tidigare från kammarens talarstol framhållit — och jag vill upprepa det i dag — att ordet vård som i t.ex. kriminalvård leder tankarna fel på något sätt. Jag tycker att straffet skall vara ett försoningsstraff. När man har avtjänat det skall man vara kvitt med samhället. Man skall ha sonat sitt brott. Talet om ”vård” ger på något sätt sken av att vederbörande inte är fullt ansvarig för sina gärningar. Jag tycker därför att det är ett sundhetstecken att den som begått ett brott anses fullt kapabel att ta ansvar för sina gärningar. Men en konsekvens av detta synsätt blir att den som avtjänat sitt straff skall betraktas som en fullvärdig medborgare, om jag får använda det uttrycket. Det avtjänade straffet skall inte få utgöra en belastning under vederbörandes fortsatta levnad. Lika angeläget som det är att upprätthålla respekten för gällande lag, lika viktigt är det att det faktum att någon avtjänat ett straff inte skall läggas honom till last. I det hänseendet — det är vi väl alla medvetna om — speglar verkligheten ett helt annat förhållande. Många som har suttit i våra fängelser och skrivits ut därifrån riskerar att av den allmänna opinionen dömas till livstids påföljd, om jag så får säga. På den punkten tycker jag det är viktigt att vi alla strävar efter att försöka påverka opinionen och då börjar med oss själva. Den som en gång har avtjänat ett straff är kvitt med samhället och brottet skall inte längre läggas vederbörande till last. Här kan jag inte hjälpa att jag tycker att de offentliga arbetsgivarna i dag är ganska nonchalanta; de är ganska ointresserade av att anställa personer som har varit straffade. Trots allt är det fortfarande det enskilda näringslivet som här föregår med gott exempel, även om det naturligtvis också där finns en del övrigt att önska. Det är nödvändigt att de offentliga arbetsgivarna visar betydligt större förståelse och större aktivitet när det gäller att hjälpa dem som tidigare varit straffade. Efter detta, herr talman, skall jag övergå till att kommentera utskottets betänkande. Jag vill först försäkra kammarens ledamöter och herr justitieministern att utskottet har ägnat ett betydande intresse åt detta lagförslag. Vi har av tradition under flera år i mån av tid besökt olika fångvårdsanstalter. Vi har talat med intagna, vi har talat med personal, vi har haft regelbundna kontakter med kriminalvårdsstyrelsen. Vi har på detta sätt själva försökt bilda oss en uppfattning om dessa frågor. Ju mer man tränger in i denna problematik, desto svårare inser man att den är. Det finns ingen sanning som är hundraprocentigt säker — det är min uppfattning i varje fall. Vår ingående bedömning av detta lagförslag har lett till att vi i åtskilliga avseenden har modifierat propositionen. Jag tycker kanske att justitieministern något tonade ned de förändringar som utskottet har gjort i sitt betänkande, och det må vara hänt att han gör det. Jag håller med justitieministern om att det föreligger en samstämmighet, om jag får uttrycka mig så, i de grundläggande värderingarna. Men beträffande i varje fall två av de viktigaste punkterna, mot vilka kritik riktats — dels isoleringen, dels de ”kautschukmässiga” formuleringarna i lagtexten — har utskottet, som justitieministern självfallet noterat reviderat propositionen i högst betydande avseenden. Och det tycker jag förtjänar att noteras. När det till att börja med gäller frågan om isolering i dess olika former intar utskottet en utomordentligt restriktiv hållning. Vi understryker att vi är starkt negativa till förekomsten av isolering, och vi vill endast tillstyrka användningen när det är oundgängligen nödvändigt. Vi menar att Kungl. Maj:t — närmast justitieministern — snarast bör ta initiativ till en utredning som skall undersöka om det ändå inte finns alternativa former för att effektivt kunna upprätthålla erforderlig säkerhet och disciplin inom kriminalvårdsanstalterna. Vidare menar vi att det behöver utredas om de påståenden om skadeverkningar av isoleringen som görs på sina håll har fog för sig. Vi räknar givetvis med, efter den positiva kommentar som justitieministern gjorde till utskottets betänkande, att en sådan utredning kommer att igångsättas utan dröjsmål. Vi har beträffande 19 8 uppmärksammat att isolering för utredning tycks ske utan erforderliga restriktioner. Vi föreslår där en lagtextändring, som skall leda till att isolering för utredning bara skall få äga rum när det oundgängligen krävs för att syftet med utredningen inte skall äventyras. Justitieministern talade själv om personundersökningsförfarandet. Vi menar att ett effektivt sådant bör leda till att isolering normalt inte behöver tillgripas i samband med utredning. Man bör ha klart redan under häktningstiden vilken placering vederbörande skall få, och avskildhet för utredning bör normalt sett inte accepteras. 208 innehåller säkerhetsbestämmelser. Vi anser att man därvidlag också skulle uppmärksamma riskerna för den intagnes egen säkerhet. Vi har till lagtexten fogat ett sådant villkor, som innebär att det kan vara skäl för avskildhet. Också när det gäller det mycket omstridda begreppet ”menligt inflytande” har utskottet tyckt att det funnits anledning att i kommentarerna precisera vad som skall inläggas i det uttrycket. Vi framhåller här: Om en intagen söker uppmana medintagna att medverka i sabotagehandlingar eller andra ordningsstörningar inom anstalten eller om en intagen trakasserar eller i övrigt uppför sig hänsynslöst mot andra intagna så är detta en form av menligt inflytande som bör kunna leda till att han hålls avskild från andra intagna. En viktig fråga, som jag vill fästa uppmärksamheten på, är den ändring vi föreslår i 46 §, som anger under vilka omständigheter disciplinstraff kan få utkrävas. I den lagtext som justitieministern föreslår står det att den som bryter mot anbefalld ordning eller eljest beter sig klandervärt skall kunna falla in under 47 § och alltså exempelvis placeras i isolering. Vi tycker att formuleringen ”beter han sig eljest klandervärt” är oklar, och vi föreslår i vår ändrade lagtext att den skall utbytas mot ”Bryter intagen — — — eller meddelade anvisningar”, vilket medför erforderlig precisering. Det finns kanske anledning att också fästa uppmärksamheten på vår kommentar till 21 §, där vi beträffande dem som av säkerhetsskäl måste hållas avskilda från andra intagna och för vilka inte någon egentlig tidsgräns gäller menar att det är viktigt att de lättnader i isoleringen som är möjliga kan genomföras så snart ske kan. Jag vill understryka att det känns såsom utomordentligt angeläget att detta blir klart markerat. 47 § innehåller ju tre olika grader av disciplinära bestraffningsåtgärder. Den första är varning, den andra är isolering och den tredje är förlängning av verkställighetstiden. Under alla våra kontakter med intagna och personal har det framhållits hur skadlig isolering är. Men när man sedan frågar vilket som är värst: isolering eller förlängning av tiden, får man häpnadsväckande nog till svar att båda delarna egentligen är lika illa. Därför har vi velat förtydliga lagtexten i det hänseendet så, att vi inte vill gradera punkterna 2 och 3 utan jämställa dem, dvs. att antingen isolering eller förlängning av tiden skall tillgripas, beroende på förhållandena i det enskilda fallet, och att punkterna inte får bedömas som en glidande skala. Varning är däremot givetvis alltid den lindrigaste bestraffningen, men de båda andra punkterna bör vara likvärdiga. Vi har inom utskottet naturligtvis också diskuterat de problem, många gånger av terapeutisk art, som i dag finns på anstalterna. Det är ofta fråga om missbrukare och andra som har medicinska och sociala problem eller som eljest har stora personliga problem. Det är självklart — jag tror inte justitieministern har någon annan uppfattning än utskottet på den punkten — att det är en utomordentlig olycklig lösning att tillgripa isolering i de fall då en människa egentligen behöver ha antingen medicinsk vård eller åtminstone en medmänniska att prata med om sina problem. Vi konstaterade samtidigt att de medicinska och terapeutiska resurserna på anstalterna naturligtvis lämnar en hel del övrigt att önska. Utskottet säger här att det är dess förhoppning att ”assistenter och kuratorer i fortsättningen kommer att kunna i större utsträckning ägna sig åt kvalificerade sociala och terapeutiska uppgifter samtidigt som över huvud taget mer tid kommer att kunna anslås åt kurativ verksamhet vid anstalterna.” Jag vill understryka detta. Jag hoppas att det inte bara är en from förhoppning, utan att det också kommer att få ett reellt innehåll. Men, herr talman, samtidigt vill jag säga att jag tycker det är chockerande när man noterar att så stor andel av de intagna på vissa av våra anstalter är narkomaner och alkoholister. Justitieministern är säkert inte okunnig om att på Hinseberg är 80—85 procent av de intagna narkomaner, och på Hall, där utskottet varit på besök nyligen, är inte mindre än 70 procent av de intagna narkomaner. Min slutsats av detta, herr justitieminister, är att det är en konsekvens av den helt misslyckade narkomanvård som vi har i dag. Jag skulle här vilja fästa kammarens ledamöters uppmärksamhet på ett missförhållande som tyvärr breder ut sig mer och mer. Det har växt upp vissa behandlingshem, där man tar hand om narkomaner. Där har införts s.k. terapeutiska samhällen, vilket leder till att det är patienterna själva som röstar om ifall de skall ta emot den eller den personen i sin krets för vård. Och det har hänt, inte bara en gång, utan flera gånger, att en på fångvårdsanstalt intagen, vilken av anstaltsledningen bedömts vara i behov av medicinsk vård, på grund av att patienterna har röstat nej har fått finna sig i att stanna kvar i fängelset. Jag skulle vilja se det av statsråden som vill ta ansvaret för detta, så att vi får en vettigare ordning. Blir det herr justitieministern? Det skulle vara intressant att få veta det. Den här frågan ligger ju på två olika bord, men herr justitieministern kan väl såvitt jag förstår inte acceptera att människor som behöver medicinsk vård och terapeutisk vård på grund av brister inom den sociala sidan skall hamna i våra fängelser. Det är väl det minst humana man kan tänka sig! Det är verkligen en tvångsvård som är inhuman. Den andra punkten i de kautschukmässiga paragraferna, där det har framförts kritik, har jag delvis redan berört. När man diskuterar utformningen av olika paragrafer i lagtexten, bör man ha i minnet att fängelset innebär en speciell arbetsmiljö. Den är påfrestande inte bara för de intagna utan också för personalen. Och fångvårdspersonalen har under senare tid tyvärr många gånger utsatts för ovederhäftig kritik. Inte sällan har man kunnat konstatera att personalen inte heller har fått tillräckligt stöd hos de ytterst ansvariga. Personalen menar att den endast har tillämpat den behandlingslag som varit gällande. När vi nu går i författning om en ny behandlingslag är det därför viktigt att den blir utformad så tydligt att man i största möjliga utsträckning kan undvika de olika tolkningar som skapar så enorma problem på anstalterna. Jag noterade att justitieministern tog i sin mun de formuleringar som utskottet har använt, att detta är en ramlagstiftning som skall täcka skiftande förhållanden och att vi fäster mycket stort avseende vid de tillämpningsföreskrifter som kommer att ges i administrativ ordning av herr justitieministern själv och av kriminalvårdsstyrelsen. Vi räknar självfallet med att om riksdagen godtar betänkandet kommer de formuleringar och preciseringar som utskottet har gjort i skilda avseenden att återspeglas också i tillämpningsföreskrifterna. Det är viktigt från rättssäkerhetssynpunkt att man får så tydliga preciseringar som möjligt så att innebörden i de inskrivna reservationerna kan förklaras och förtydligas. Jag skall inte gå in på de olika detaljfrågorna — det kommer senare talare att göra. Utgångspunkten för våra bedömningar har varit att försöka öka de intagnas aktivitet, deras självförtroende och deras ansvarskänsla. De måste i ökad utsträckning stimuleras att ta egna initiativ och sist men inte minst få en chans till ökad fysisk träning. Också detta kommer senare att kommenteras. Vi har också tillåtit oss föreslå en ändring av 6 § som behandlar fördelningen av de intagna på olika typer av anstalter. Vi menar att det är viktigt att lagstiftningen får en riktig målsättning. Vi inser alla i utskottet att det nuvarande lokalbeståndet lägger praktiska hinder i vägen, men vi har ändå ansett det riktigt att i lagtexten tala om att alla som är dömda till straff under ett år företrädesvis bör vara placerade på lokalanstalt. Vi är medvetna om att detta också är en fråga om att växa in i det nya anstaltssystemet, men målsättningen bör vara klart uttalad i lagtexten. Att justitieutskottet har ett kvinnligt presidium tror jag inte är enda förklaringen till att vi särskilt intresserar oss för de kvinnliga intagna. Hela utskottet har den uppfattningen att ökade åtgärder måste sättas in för att undvika de mycket negativa förhållanden som finns på Hinseberg därför att man där måste blanda olika kategorier intagna. Vi kommer till den frågan i det nästa betänkande som skall behandlas här i dag, och jag skall därför inte orda mer om detta nu. Men jag hoppas att justitieministern tar ad notam de bestämda önskemål som utskottet har om ett ökat hänsynstagande till vidgade differentieringsmöjligheter för det kvinnliga klientelet. Utskottet tycker att det är bra med de liberalare permissionsreglerna. De bygger til syvende og sidst på ansvar för individen. Vi tycker också det är bra att man får ökade möjlighéter till placering på öppen anstalt och minskad avskildhet. För att det skall vara möjligt att genomföra detta är det nödvändigt med en ökad differentiering av klientelet. Därför har vi ingenting emot den precisering av det särskilt svåra klientel som justitieministern själv nämnde, för vilket strängare permissionsregler skall gälla och strängare bestämmelser i övriga hänseenden. Men utskottet understryker samtidigt vikten av att man för detta grövre klientel, beträffande vilket man alltså skall ha en mer restriktiv inställning när det gäller permissioner, ändå bör pröva möjligheterna att vidga de bevakade permissionerna så att också detta klientel skall ha en chans att komma utanför fängelsets murar och komma i kontakt med yttervärlden. Från moderat håll har vi under ett par års tid motionerat om att tvåårsgränsen vid gränsdragningen för detta klientel skall kunna genombrytas så att man i undantagsfall också kan låta personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet men som inte är dömda till två års fängelse omfattas av de mera restriktiva reglerna. Det finns huvudsakligen två skäl härtill, vilka vi närmare redovisat i en reservation till utskottets betänkande. Det ena skälet är att straffet när man dömer till förvisning reduceras. Om förvisningen sedan inte verkställs kan man i praktiken ha dömt till lägre straff än två år, trots att man normalt skulle ha dömt till minst två års fängelse. Det andra skälet är att minimistraffet för grova narkotikabrott är så lågt som ett år. Jag skall inte vidare utveckla detta utan har bara velat antyda de problem som ligger bakom förslaget. Vi vill också särskilt understryka de stora problemen när det gäller att få ett intensifierat samarbete mellan kriminalvården och andra myndigheter som är inkopplade på de intagnas anpassning, nämligen på socialvårdens, sjukvårdens och arbetsmarknadens områden. Vi tror inte att det räcker med allmänna uttalanden om vikten av samarbete, utan vi anser att Kungl. Maj:t måste ta initiativ för att få fram speciella former för den här kontakten och samverkan. Det är min förhoppning att justitieministern snarast skall gå i författning om att få en sådan översyn gjord. Hur den skall ske vill vi lämna därhän; vi vill inte binda herr statsrådet vid någon speciell utredning, utan den frågan lämnar vi öppen. Till slut bara två små saker! Ett enigt justitieutskott föreslår också en utredning om hur man skall kunna få en ökad insyn i verksamheten vid kriminalvårdens anstalter. Vi tror att det är viktigt — inte minst för att komma till rätta med de schismer, de konfrontationer och de problem som lätt uppstår inom en sluten anstalt — att den insynen läggs på det lokala planet, så att det blir möjligt för lekmän att bilda sig en uppfattning om verksamheten. Vi tror att en sådan översyn kommer att vara till gagn både för de intagna och för personalen. Vi begär också på den punkten ett förslag från herr statsrådets sida. Vi har vidare uppmärksammat det något anmärkningsvärda i att — samtidigt som man i lagtexterna har ägnat så stort intresse åt de intagnas problem — de häktades situation över huvud taget inte har nämnts. En utredning om de häktades ställning har för länge sedan slutförts, och vi trodde faktiskt att vi i det här sammanhanget skulle ha fått ett förslag om en häkteslag. Ett enigt utskott hemställer nu om att snarast få ett förslag om behandlingen av de häktade. Vi vill inte att den frågan skall stoppas in i den större utredning som, såvitt jag vet, nu är tillsatt för att göra en översyn av grunderna för häktning, utan detta är en fråga som måste behandlas med stor skyndsamhet. Personligen har jag, som herr statsrådet vet, i en enkel fråga till justitieministern fäst uppmärksamheten på att t.o.m. de häkten som byggs i dag planeras med så små rastgårdar att de i något fall är mindre än de gamla rastgårdar som finns på Långholmen. Det tycker jag på något vis tyder på att man inte haft tillräcklig uppmärksamhet riktad på den här frågan. Herr talman!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

Herr talman! Mycket av värde har redan anförts, och jag kan i långa stycken instämma i vad utskottets ordförande har sagt, inte minst i fråga om en ytterligare satsning på frivård. Hennes uttalanden gladde mig. Det är inte alla gånger som vi från folkpartiet har mötts av förståelse när vi har hävdat att kraftfullare åtgärder bör vidtas på det området. Likaså vill jag särskilt understryka vikten av att de narkomaner och alkoholister som finns på våra anstalter får adekvat vård. Också där vill jag gärna instämma i vad fru Kristensson sade. ”I varje demokrati är respekten för lagen en grundval för samvaron människorna emellan. Utan trygghet till liv och lem är inget samhälle ett gott samhälle. Att skydda människor mot brott och mot brottets verkningar är centrala uppgifter för vårt rättsväsen.” Så inleddes den motion som lämnades från folkpartiet i anslutning till propositionen 20 med förslag till ny lagstiftning om kriminalvård i anstalt. Men vi var angelägna att tillägga: ”Men rättstryggheten handlar också om hur människor behandlas av domstolar och förvaltningsmyndigheter, vare sig de är åtalade eller kommer i kontakt med sådana institutioner av andra skäl.” Folkpartiet har länge krävt reformer i syfte att ytterligare förbättra rättstryggheten. Brottsförebyggande verksamhet, skydd för den som utsätts för brott, garantier för en opartisk behandling av den som misstänks för brott och återanpassning av den brottslige har varit och är alltjämt hörnpelare i det liberala arbetet för ökad rättstrygghet. Folkpartiet föreslog 1972 att en parlamentarisk beredning skulle tillsättas för att få till stånd en genomgång, en totalbedömning och förstärkning av samhällets brottsförebyggande åtgärder. Vi har nu kommit så långt att vi fått ett brottsförebyggande råd med bl.a. uppgiften att samordna samhällets insatser mot brott. Polisen har fått ökade resurser som innebär att den preventiva verkan som risken för upptäckt utgör, blir större. En väsentlig uppgift för den fortsatta kriminologiska forskningen måste vara att skapa större klarhet rörande effekterna av olika straffpåföljder. Det saknas fortfarande tillfredsställande vetenskapliga belägg för den ena eller andra teorin om allmänpreventionens existens och verkningar. Ändå är det en nyckelfråga för uppläggningen av kriminalvården. Det saknas också vetenskaplig uppföljning av påföljdernas individualpreventiva effekter på längre sikt. Det är därför enligt vår mening angeläget med ökade kriminologiska forskningsinsatser. Hithörande frågor har under de senaste åren varit föremål för en livlig debatt. Kriminalvårdspolitiken har diskuterats på olika håll och inför olika fora. Debatten har stundom varit mycket intensiv. Inom kriminalvårdsberedningen uppnåddes dock enighet rörande kriminalvårdens allmänna inriktning, och dess riktlinjer godkändes av statsmakterna under föregående år. Genom den proposition som vi nu behandlar föreligger förslag till ny behandlingslag, och därmed skulle det aktuella kriminalpolitiska reformarbetet vara avslutat. Från folkpartiets sida har vi inte helt kunnat acceptera propositionens förslag. Vi har dessutom aktualiserat en fortsättning av det kriminalpolitiska reformarbetet.

Tanken på en sådan kriminalvårdslag borde enligt vår mening utredas närmare. Visserligen kan mot denna tanke anföras — och jag har fått höra det bl.a. i utskottet — att bestämmelserna om kriminalvård i frihet nyligen har reformerats och att erfarenheterna av den lagstiftningen och av nu förestående reformer på anstaltsvårdens område bör avvaktas, innan man överväger en gemensam lagreglering av allt kriminalvårdsarbete på verkställighetsplanet. Man bör dock inte enligt vår mening stanna vid de resultat som nu uppnåtts. Som utskottet anfört i sitt betänkande under avsnittet Andra samhällsorgans ansvar för kriminalvårdens klientel erfordras från Kungl. Maj:ts sida kraftfulla åtgärder för ernående av speciella former för kontakt och samverkan mellan kriminalvården samt myndigheter och organ utanför kriminalvården. Där har ju också utskottet gjort ett särskilt uttalande, som jag vill understryka. Därjämte krävs i linje med det som anförts i Vår motion ytterligare överväganden när det gäller samarbetet mellan skilda kriminalvårdsorgan på anstaltssidan och frivårdssidan. Ett konsekvent fullföljande av huvudtanken bakom kriminalvårdsreformen fordrar därför enligt vår mening en övergripande lösning, som bäst kommer till uttryck i en för allt kriminalvårdsarbete på verkställighetsplanet gemensam lagstiftning. Vi föreslår därför att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär förslag till sådan lagstiftning, och jag yrkar i detta sammanhang bifall till reservationen 1. Det lagförslag som vi nu har att behandla är ett försök att genom olika bestämmelser få ökade möjligheter att anpassa åtgärderna inom anstaltsvården efter den intagnes personliga förutsättningar. Det råder visserligen mycket delade meningar om anstaltsbehandlingens värde, och den har på senare tid blivit föremål för kritik från skilda håll, som föregående talare redan har påmint om. Frihetsförlusten, säger man, skapar oöverstigliga hinder för en meningsfull behandling. Men även om frivården bör utnyttjas i all möjlig utsträckning — och det är det som vi anser vara angeläget — finns behov av frihetsberövande påföljd. Det kan man inte komma ifrån. Det gäller främst grövre våldsbrott eller tillgrepp och brott riktade mot samhällets väsentliga funktioner. Samma förhållande gäller den organiserade brottsligheten, i synnerhet om den har internationell anknytning, som t.ex. narkotikasmuggling. I vissa fall torde frihetsberövandet också behövas som ett uttryck för samhällets ogillande av vissa beteenden. Men när detta är sagt vill vi samtidigt framhålla vikten av att behandlingen på fångvårdens anstalter får ett mer meningsfullt innehåll. Möjligheterna till studier och yrkesutbildning måste förbättras för den som önskar sådan utbildning, och övergången till ett liv i frihet måste i samverkan med den intagne planeras så tidigt och så effektivt som möjligt under anstaltsvistelsen. Åtgärder för att skaffa arbete och bostad till den intagne måste tillmätas mycket stor betydelse, men för många intagna är det också viktigt med ett personligt stöd under den första tiden efter anstaltsvistelsen. Samarbetet mellan kriminalvårdsmyndigheterna och andra myndigheter och organisationer är också av mycket stor vikt. Det föreliggande förslaget till lag innebär väsentliga förbättringar jämfört med tidigare lagstiftning.

Olika åtgärder vid behandlingen måste underordnas denna övergripande målsättning. Detta gäller inte minst användningen av isoleringsstraffet. Utskottet är också, som vi nyss hört ordföranden säga, som helhet i princip negativt inställt till isolering och framhåller, att innan den åtgärden tillgrips bör man i största möjliga utsträckning på andra vägar söka komma till rätta med de missförhållanden som kan aktualisera en isolering. Utskottsmajoriteten har dock nöjt sig med en mindre ändring i 198 och i övrigt godkänt lagförslaget på denna punkt. Däremot tillstyrker utskottet motionsyrkanden — i bl.a. vår motion — om en skyndsam utredning av konsekvenserna av avskildhet och möjligheterna att ersätta denna åtgärd med andra. Detta hälsar vi givetvis med stor tillfredsställelse. Vi anser emellertid inte att lagförslaget när det gäller bestämmelserna om isolering och avskildhet kan godtas i sin nuvarande utformning. Olika undersökningar tyder på att isoleringen kan medföra allvarliga skador på den isolerades fysiska och psykiska hälsa, och det är därför nödvändigt att dess användning nedbringas till ett absolut minimum. Med hänsyn till detta föreslår vi att isolering som disciplinär bestraffning avskaffas redan nu. De i 47 § i övrigt upptagna bestraffningarna, varning och förordnande att viss tid inte skall inräknas i verkställighetstiden, torde vara till fyllest som disciplinära kontrollmedel. Disciplinära förseelser bör för övrigt i första hand sättas in i ett terapeutiskt sammanhang och mötas av åtgärder utan tvångsinslag. Vi föreslår således att isolering enligt 47 och 50 §§ utgår ur lagförslaget. Jag yrkar här bifall till reservationerna 7, 9, 11, 15 och 19. Vi kan dock inte i nuvarande läge motsätta oss att man i mycket allvarliga fall använder isolering. Vi hävdar att isolering enligt 20 § får tillgripas endast om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet eller om det föreligger överhängande fara för egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa, för sabotagehandlingar eller för andra allvarliga ordningsstörningar. Genom denna precisering utmönstras det enligt vår mening alltför vaga uttrycket ”menligt inflytande på andra intagna”. Det anser vi över huvud taget vara en mycket olycklig formulering, som kan tolkas på väldigt många olika sätt. Därför bör den, som vi ser det, inte finnas med i lagstiftningen. Men även med den utformning som vi föreslår bör lagrummet tillämpas med stor restriktivitet och endast när det bedöms vara oundgängligen nödvändigt. Jag upprepar mitt yrkande om bifall till reservationerna 9 och 11. I ett stort antal fall används i lagförslaget uttryck som ”om det lämpligen kan ske” och ”i den utsträckning det kan ske”. Vi har för vår del i motionen föreslagit en rad preciseringar, som i vissa fall även lett till ändringar i utskottets förslag till lagtext. Var och en som studerar utskottsbetänkandet kan konstatera att så är fallet. I övrigt har utskottet hänvisat till att det här är fråga om en ramlagstiftning och att närmare tillämpningsföreskrifter skall ges i administrativ ordning i likhet med vad som är praxis i liknande lagstiftningssammanhang. Utskottet framhåller vikten av att erforderliga preciseringar vidtas vid utarbetandet av tillämpningsföreskrifterna. Med vad utskottet här har sagt har även vi beträffande de förslag till ändringar som ej vunnit utskottets gillande tills vidare låtit oss nöja. Det är emellertid särskilt två fall, där utskottet följt våra motionsyrkanden, som jag vill något kommentera. Det första gäller en för de intagna så betydelsefull aktivitet som fysisk träning och utomhusvistelse. Om dessa ting föreskrivs i förslagets 13 §, att intagen såvitt det är möjligt skall beredas tillfälle till fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd samt att intagen skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme, om inte hinder möter. Där har utskottet följt m otionsyrkandet och givit lagrummet en annan avfattning, som innebär att intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd. Man har alltså helt enkelt tagit bort ”såvitt det är möjligt”. Vederbörande skall alltså ha tillfälle till fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd. Dessutom skall intagen ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme. Här är det en väsentlig skärpning. Det skall vara utomordentligt svårt att ordna det, om vederbörande inte skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme. Genom denna formulering undgår man ju också tvångsinslaget i sammanhanget. Uttrycket ”såvitt det är möjligt” har strukits, och i stället för ”hinder” har införts ”synnerligt hinder”. Det andra fallet jag ville nämna är placeringen av unga lagöverträdare. I lagförslagets 8 § sägs: ”Vid placering av intagen som ej fyllt 21 år skall särskilt beaktas att han såvitt möjligt hålles åtskild från sådana intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället.” I vår motion föreslog vi att sådan åtskillnad skall göras såvida inte alldeles speciella skäl föranleder annat. För att man skall gå ifrån detta krav skall det alltså vara alldeles speciella skäl — gälla en bättre behandling. Utskottet säger sig dela motionärernas uppfattning att det föreligger ett betydande intresse av att unga lagöverträdare placeras på sådant sätt att de inte utsätts för olämplig påverkan av andra, mera grovt kriminellt belastade intagna, och anser att detta synsätt tydligare bör komma till uttryck i lagtexten. I enlighet härmed föreslår utskottet den ändringen av paragrafen att orden ”såvitt möjligt” utbyts mot ”om ej särskilda skäl föranleder annat” — alltså en anslutning till vårt förslag. Jag är övertygad om att den ändringen är betydelsefull, och jag anser för min del att detta är en viktig sak. I samtal med en erfaren vårdare har jag blivit påmind om hur angeläget det är att dessa ungdomar, som kanske för första gången är dömda, inte sammanförs med ett grovt belastat klientel. Jag vill även erinra om att utskottet med anledning av motionsyrkanden om ökad insyn i anstaltsverksamheten och förslag om utredning rörande medverkan av lekmän vid användning av isoleringsåtgärder gör det uttalandet, att en ökad insyn i enlighet med motionärernas önskemål skulle vara av stort värde inte enbart för de intagna utan även för anstaltspersonalen. Utskottet finner en närmare undersökning av här berörda frågor väl motiverad och föreslår att vad utskottet i anledning av motionerna anfört om utredning rörande ökad insyn i anstaltsverksamheten skall ges Kungl. Maj:t till känna. Även det är en åtgärd som jag tror kan visa sig få stor betydelse. Slutligen, herr talman, vill jag erinra om hur viktigt vi funnit det vara att verksamheten inom anstalten redan från början inriktas på åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning och överförande till vård utom anstalt skall förberedas i god tid, och olika åtgärder skall syfta till att underlätta övergången till ett liv i frihet.

Herr talman! Riksdagen behandlar nu förslaget till lagstiftning om kriminalvård i anstalt, och det är som så mycket annat ömsom vin och ömsom vatten. Det finns vissa förbättringar, men detta kan enligt vår mening inte undanskymma att man också på viktiga punkter konserverar uppenbara missförhållanden. Det har ju i det här landet under lång tid förts en intensiv kriminalvårdsdebatt. Den debatten har bl.a. inneburit tillsättandet av ett antal utredningar. 1967 tillsattes kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, och sedan kom kriminalvårdsberedningen. Vi har fått brottsförebyggande rådet som ännu är ett oskrivet blad. Och det har, sist men inte minst, blivit ett engagemang och en opinionsbildning både inom och utom fängelsemurarna. Innan jag övergår till att behandla propositionen, betänkandet och de reservationer som fogats till handlingarna vill jag framföra några principiella synpunkter. Det är bl.a. följande. Vi menar att det finns all anledning att lägga ner kraft, energi och intresse på den viktiga uppgiften att försöka göra tillvaron inom fängelsemurarna människovärdigare, humanare och lättare att uthärda för de olyckliga som är berövade något av det mest omistliga för en mänsklig varelse, nämligen friheten. Men fängelsetillvaron förändras ju inte med så enkla ting som att man talar om ”vård” eller ”behandling” eller genom att man företar så enkla reformer som att döpa om det kristallklara begreppet ”isolering” till ”enrumsbehandling”. Ordlekar av det slaget är ungefär lika meningsfulla som när man döper om ”arbetslösa” till ”friställda” eller kallar kapitalets hänsynslösa företagsnedläggningar för strukturomvandling. Med förskönande omskrivningar kan man inför tänkande människor inte trolla bort allvarliga problem och missförhållanden. Och när det gäller just dem som närmast berörs av den här lagstiftningen handlar det i stor utsträckning om vad jag vill lägga in i begreppet tänkande människor, trots att de av skilda anledningar sitter bakom lås och bom, som det brukar heta. Vi skall självfallet göra vad som göras kan för att förbättra situationen inom fängelsets murar. Det är en viktig uppgift, även om jag i det här sammanhanget inte kan undgå att säga att det allra viktigaste måste vara att forma den yttre miljön, det samhälle vi lever i, till att bli människovänligare och uthärdligare, mindre präglat av profitjakt och kommersialisering och mera av mänsklig gemenskap och likaberättigande. Detta är trots allt det helt primära i dessa sammanhang. Och även om vi skulle leka med tanken på att vi i Sverige skulle kunna skapa världens bästa och humanaste fängelser kommer brottslighet och hög återfallsprocent att vara ett både stort och växande problem om man inte kan skapa trygghet när det gäller så triviala men viktiga ting som arbete och bostad. Och det kan man inte för närvarande. Hur kan man tro att man effektivt skall kunna bekämpa brottslighet och asocialitet när man inte ens garanterar den primära rätten till arbete efter avslutad skolgång, när hetsen på arbetsplatserna är så hård att fler och fler människor tidigare och tidigare kastas ut som förbrukat material därför att de inte kan hänga med? Vi har ett genomkommersialiserat samhälle, ett samhälle där pornografi och våld i stor utsträckning förhärligas. Vi behöver inte gå långt från det här huset för att se hur James Bond och andra superhjältar sprättar upp magen på sina fiender med samma självklarhet som de sveper sin whisky. Och att det i allmänhet är skumma, ofta snedögda kommunister de tar livet av gör knappast bilden smakligare. Men multinationella företag, filmbolag och importörer tjänar pengar på den typen av giftspridning. Inte skapar man på det sättet avsky för våld och brottslighet, för det är ju de brottsliga handlingarna som förhärligas, även om brottslingen camoufleras som ljusets riddarvakt. Vi har bostadsområden som verkar så hårda, så onaturliga att det åtminstone för en grabb som växte upp på landet förefaller vara nästintill det outhärdliga. Inte är det folket som har stått för den bostadsplaneringen. Den har i stor utsträckning styrts av arkitekter som själva bor i en annan miljö samt av kapitalintressen som bara har haft vinsten som rättesnöre. Som alla vet har vi också stora ekonomiska och sociala klyftor i vårt land. Alla dessa faktorer, ofta i kombination med varandra, utgör grogrunden för brottslighet och asocialitet. Det är problem som man inte löser genom anställandet av fler och fler poliser. I utskottet har vi ofta haft anledning att studera siffror som har att göra med återfallsprocenten, alltså att människor som av en eller annan anledning har ådömts ett fängelsestraff lämnar den s.k. smala vägen och kommer tillbaka till Hall eller Kumla eller var det nu kan vara. Det problemet löser man inte heller, om man inte kan radikalt förbättra vad jag i detta sammanhang kallar den yttre miljön, dvs. miljön utanför fängelsemurarna. Det handlar här om möjligheterna till jobb, en bra bostad, en hygglig start samt att man satsar mera på att ge dem som har avtjänat sitt straff känslan av att han verkligen tillhör den mänskliga gemenskapen. Det är inte så bra beställt med den saken nu, och det utgör ofta förklaringen till att många snart är tillbaka bakom galler och murar. Nu tänker kanske någon att detta är funderingar som faller utanför betänkandets ram, och rent formellt kan det vara så, men problemkomplexen hänger ihop. Det är samhället utanför murarna som måste förändras. Men som jag inledningsvis sade är det också mycket viktigt att göra fängelsemiljön så human och så uthärdlig som möjligt för alla dem som av skilda anledningar sitter inne. Jag har redan karakteriserat betänkandet som ”ömsom vin och ömsom vatten”. Det finns förbättringar, men man slår också vakt om inhumana metoder. Dit hör bl.a. isoleringsstraffet eller enrumsbehandlingen som det nu ofta heter. Vpk har i sin partimotion tagit klar ställning mot isoleringen. Det är en metod som icke bör användas inom modern fångvård. Därför har vi också yrkat avslag på §§ 19—23 och 47—51, som alla på ett eller annat sätt hänger samman. I de föreliggande förslagen inskränker man i någon mån möjligheterna till isolering, men det lämnas fortfarande stort utrymme för godtycke och för möjligheterna att använda isolering för att behandla och bestraffa de intagna. Att isolering är skadligt är något som nu är så omvittnat av läkare och psykologer — och inte minst av dem som varit utsatta för den — att man inte ens behöver diskutera den frågan. Och om Nr 54 det är skadligt, måste man då behålla denna form för mänsklig Onsdagen den nedbrytning? I en debattartikel publicerad i Läkartidningen den 13 mars 3 april 1974 i år går psykiatridocenten Karl-Erik Törnqvist till skarpt angrepp mot kriminalvården i allmänhet och isoleringsmetoden i synnerhet. Han kritiserar behandlingen av fångarna i bl.a. följande ordalag: ”Om man tänkte sig ett sjukhus där vårdpersonalens huvudsysselsättning bestod i att behandla de skador och sjukdomar som framkallas av själva sjukhusvistelsen, då skulle man anse att det var ett synnerligen uselt sjukhus. Men det är dess värre fängelsepsykiaterns huvudsysselsättning.” När det gäller isoleringen vänder han sig också mot att den används när det gäller häktade. Många fångar har uppgivit att de plågats så svårt av isoleringen att de har varit beredda att erkänna nästan vad som helst för att få komma ut. I lagförslaget heter det bl.a. så här: ”Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt.” Vi anser inte att dessa riktiga formuleringar rimmar med isoleringsstraffets bibehållande. Tvärtom strider det mot aktningen för människovärdet. Det bryter ner självförtroendet och självaktningen, det driver in människor i apati, det skapar hat och aggressioner som sannerligen inte kan främja den s.k. samhällsanpassningen. Det har beskrivits fall där isolerade visat tecken på psykisk ohälsa, t.o.m. talsvårigheter, hallucinationer, människoskräck, OSV. Nu rider man på att läkare måste kontaktas innan isolering tillgrips. Utskottet avstyrker en motion där det krävs att läkare alltid skall yttra sig över åtgärden innan den tillgrips, men säger att det inte får bli något längre dröjsmål innan läkare kopplas in. Samma dag som ett isoleringsstraff sätts in bör i varje fall läkare komma tillstädes, säger utskottet i sin skrivning. Men att man anlitar en läkare skapar ingen garanti för att isoleringen inte får allvarliga skadeverkningar. Det säger bl.a. psykiatern Lisbeth Palmgren i en artikel i Läkartidningen nr 12 1970.

Människan är en komplicerad varelse. På en bil kan man se när viktiga detaljer håller på att brista. Man kan lyfta på motorhuven och titta in. Men det är inte lika lätt att se in i en människas inre, att se när en människa håller på att ta skada, när någonting är på väg att gå sönder. Allt detta sammantaget gör att vänsterpartiet kommunisterna vänder sig mot alla de paragrafer som på ett eller annat sätt legaliserar isolering som straff eller ”behandlingsform”. Vi vill att dessa lagrum skall 37 avskaffas och yrkar i denna del avslag på föreliggande förslag. Det bör dock — i rättvisans namn — sägas att utskottet i dess helhet inte har varit oberört inför den starka kritik som riktats mot att man även i ett nytt lagförslag konserverar de olika isoleringsparagraferna. Man framhåller att utskottet intar en i princip starkt negativ inställning till förekomsten av isolering och tillstyrkt dess användning ”endast när det är oundgängligen nödvändigt”. Men de paragrafer som utskottsmajoriteten nu är beredd att godta ger trots allt ett betydande utrymme för användandet av isolering, och då hjälper det ju inte om man har ”en i princip starkt negativ inställning” till företeelsen. Utskottet vill ha en utredning av frågan, men vi menar att det är på hög tid att man tar bort isoleringen, av läkare kallad psykisk tortyr, som konserverar och förstärker antisociala beteenden, som skapar hat och bitterhet och som, enligt docent Törnqvist i Läkartidningen, psykosocialt förlamar människor. Det finns mycket att göra på det här området. Jag är övertygad om att man bl.a. kraftigt måste förstärka psykologoch kuratorsverksamheten på våra fängelser. Det är nödvändigt för att skapa en bättre atmosfär i fängelserna, och det är nödvändigt för att underlätta att tidigare straffade kommer in i en naturlig livsföring. På den punkten tycks utskottet och jag — jag har motionerat i frågan — vara överens. Den frågan behandlas under nästa punkt på föredragningslistan, och jag skall därför inte i det här sammanhanget utveckla någon argumentation. Vi har reserverat oss också på en annan punkt: Jag tänker på reservationen 2 som gäller straffverkställigheten. Doktor Takman, som har stor erfarenhet av dessa frågor, kommer när hans tur är inne att utveckla motionens krav, som faktiskt på den punkten också omfattas av kriminalvårdsnämnden. Vi har slutligen i vår motion lagt stor vikt vid samordningen mellan olika samhällsorgan. Utskottets ledamöter är — det bör noteras med tillfredsställelse — överens om att bristerna på detta område är många och måste uppmärksammas. Man är alltså överens med oss i vpk om att det är nödvändigt med översyn snarast. Det här handlar — det vill jag understryka — i hög grad om de frågor som jag inledde med, nämligen nödvändigheten av att de som kommer ut från anstalterna får all den hjälp som är möjlig att ge och som kan befrämja en ny start i livet för dem. Också de frågorna kommer att utvecklas i ett senare anförande. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 2 och 6 samt följdreservationerna 8, 10, 12, 14, 17 och 18.